Fru talman! När vi förra gången ändrade reglerna för förmögenhetsbeskattningen var — om jag minns rätt — alla partier, möjligen förutom vpk, överens om att sådana borde göras. Däremot var vi inte helt överens om omfattningen av den. Om jag inte missminner mig hade socialdemokraterna också vid det tillfället en motion, av ungefär samma innehåll som den nu föreliggande. Enligt min mening är det riktigt att anknyta diskussionen om förmögenhetsbeskattningen till inkomstbeskattningen. Förmögenhetsskatten skall ju erläggas med beskattade medel. Som jag ser det har ingenting skett sedan det förra beslutet som motiverar ett ändrat ställningstagande från majoriteten. Fru talman! Utan att gå vidare in på den här frågan ber jag än en gång att få yrka bifall till utskottets hemställan på denna punkt.

Fru talman! Jag kan bara beklaga, Stig Josefson, att mittenpartierna inte har ställt sig bakom vårt förslag om en skärpning av förmögenhetsbeskattningen. I nästan varje debatt här i kammaren har vi fått höra hur dålig den svenska ekonomin är. Jag tycker att kammaren här har ett ypperligt tillfälle att förstärka statskassan med 100 milj.kr. Arbetarna har fått sänkta löner, A-kassan har — som jag sade tidigare — urholkats, och man har förstört sjukförsäkringen. Men här ger man dem som redan har, och det är borgerlig politik i sin prydno. Låt mig citera vad utskottsmajoriteten skriver i betänkandet: ”Något nytt som bör leda till ändrad ståndpunkt i denna fråga har inte framkommit, varför utskottet avstyrker de nu aktuella motionerna.” Det senaste beslutet fattade vi år 1980. Det nya, Stig Josefson, är väl att budgetunderskottet har blivit ännu större.
Fru talman! Vilken väg man bör gå för att förstärka statskassan kan vi föra enlång debatt om. Att den väg som Anita Johansson förespråkar är den bästa och mest framkomliga är en uppfattning som jag inte delar.

Fru talman! De föregående talarna från skatteutskottet har relativt ingående belyst framför allt vissa kontroversiella delar av skattereformen. Jag tänkte använda mina anmälda minuter till att poängtera några avsnitt som folkpartiet har varit berett att tillmäta särskild vikt. Det måste löna sig att arbeta, är ett tema som förekommit i folkpartiets förkunnelse under ett flertal valrörelser ända sedan början av 1950-talet. Bland dem som verkligen bemödade sig att både i tal och i skrift påvisa hur de växande marginalskatterna utgjorde ett problem var Bertil Ohlin. De som deltog i exempelvis 1960 och 1970-talens politiska debatter erinrar sig hur kritiken mot marginalskatterna till en början möttes med fnysningar av såväl den fackliga rörelsen som socialdemokraterna. Det var nästan oanständigt att erinra om dem t.ex. vid avtalsförhandlingar. Låt mig säga att vi i folkpartiet känner en stor tillfredsställelse över att det i början av 1980-talet äntligen skedde en sinnesändring hos socialdemokraterna som öppnade för en uppgörelse om en marginalskattereform förra våren och att vi nu äntligen kan få ner marginalskatten till högst 50 96 för huvuddelen av de skattskyldiga. Vi menar att denna reform kommer att stimulera till ökade arbetsinsatser och ökat sparande och att den kan motverka spekulation och skattefusk. Genom att den accepteras av löntagarorganisationerna kan den också bli ett verksamt medel i inflationsbekämpningen. En marginalskattesänkning kommer helt naturligt främst de grupper till godo som har höga marginalskatter. Därigenom riskerar man att en sådan reform kan få en fördelningspolitiskt oacceptabel profil. Begränsningen av underskottavdragens skattemässiga värde till högst 50 96 och uttalandet att man förutsätter särskild återhållsamhet hos högavlönade i kommande avtalsrörelser bidrar till att ge reformen bättre fördelningseffekter, och det har varit viktigt för folkpartiet. Begränsningen av underskottsavdragens skattemässiga värde har rönt mest kritik. Det är kanske inte så underligt. Trots allt är detta en ny företeelse i vårt skatteväsen. Och visst finns det situationer då bristen på symmetri i behandlingen av inkomster och avdrag är en nackdel, inte bara för enskilda skattskyldiga utan också för t.ex. investeringar och risktagande. Men brist på symmetri finns det minsann också i dagens system. Eller vad är det annat än brist på symmetri, när man genom att skuldsätta sig upp över öronen har kunnat utnyttja de höga marginalskatterna till stora underskottsavdrag, ett förhållande som många höginkomsttagare utnyttjat och faktiskt också blivit förmögna på? I propagandan mot avdragsbegränsningen har man skjutit långt över målet. Man har inte beaktat att huvuddelen av avdragens värdeminskning ingalunda härrör från den speciella begränsningen till högst 50 96 utan i stället är en direkt följd av den av alla så hett åtrådda marginalskattesänkningen. Som det framhållits många gånger drabbas ingen med inkomster under brytpunkten av begränsningsregeln. Avdrag inom förvärvskälla för rörelse och jordbruk får också ske fullt ut, och för näringsidkare gäller specialregler som möjliggör utnyttjande av förlustavdrag under en sexårsperiod. Att bo i belånade bostäder blir visserligen dyrare, men huvuddelen av merkostnaden beror på att avdragens värde minskar när marginalskatten sjunker. För de flesta villaboende blir skatteminskningen större än ökningen av bokostnaden. En pluseffekt som hela samhället drar nytta av är att räntekänsligheten hos hushållen ökar. Med höga marginalskatter och full avdragsrätt har räntans höjd inte spelat någon större roll för många konsumenter. Det kommer att betyda minskade konsumtionskrediter och ett ökat sparande i fortsättningen. De som har finansiella resurser kan väntas bli mer benägna att använda dem till investeringar i stället för till utlåning för konsumtionsändamål. Därigenom kan skattereformen lämna ett betydande bidrag till strävandena att nå ekonomisk balans. Det borde även moderaterna kunna medge. Avdragsbegränsningen är ingen olycka, kanske tvärtom en förutsättning för en sund ekonomisk utveckling. Jag nämnde tidigare att det är nödvändigt att inkomsttagare med höga löner visar särskild återhållsamhet i kommande avtalsförhandlingar. Utväxling av löneökningar mot marginalskattesänkningar har ju diskuterats också i vissa förbunds skattepolitiska program. Nu är det dags att omsätta sådana tankegångar i handling. En justering av höga nominella löner behöver inte innebära någon köpkraftsminskning och bör därför kunna accepteras i avtalsrörelsen. För att skattereformen skall accepteras av den stora mängd skattskyldiga som får ingen eller obetydlig inkomstskattesänkning är det viktigt att denna återhållsamhet kommer till klart uttryck i avtalsrörelserna. Det är en synpunkt som hela tiden har funnits med i folkpartiets program för en skatteomläggning. Jag vill till sist ta upp frågan om skattereformen som ett led i inflationsbekämpningen. Alla torde i dag vara ense om att våra höga marginalskatter varit inflationsdrivande. Under 1970-talet har ju alla löntagare mer uttalat övergått till att värdera avtalsresultaten med hänsyn till vad de fått ut efter skatt. Det har drivit lönekraven i höjden. Genom marginalskattesänkningen blir det ett större netto efter skatt, vilket kommer löntagarna till godo och bör verka återhållande på lönekraven. Dessutom vet vi att det utrymme som kan finnas att fördela måste bli mycket begränsat. Det är i det perspektivet man måste betrakta skatteförslagets till 5,5 96 begränsade årliga indexskydd. Det är klart att 5,5 26 är lågt, om man ser till de senaste årens inflationssiffror. Men inflation är också en fråga om förväntningar, och vill vi fortsätta den inflationsdämpning som regeringen fått i gång sedan förra höstens ekonomiska paket presenterades, är det nödvändigt att allas förväntningar ställs in på en lägre inflationstakt.

Nej, vi håller fortfarande fast vid att vi skall ha ett verkande inflationsskydd. Men den här skatteomläggningen är så speciell att inflationsskyddet kan behöva få en särskild utformning för genomförandeperioden. Med nuvarande regler bestäms inflationsskyddets storlek med ledning av den uppmätta inflationen ett år tidigare. Vi tycker det är värdefullt att ange utvecklingen för hela den treårsperiod som omläggningen omfattar och då även ta hänsyn till den löneutveckling som man bedömer samhällsekonomiskt önskvärd under omläggningstiden. En prognos om utvecklingen under en så lång tid måste rimligtvis sikta mot låg inflation. Det är alltså ett inslag i bekämpandet av inflationen, och det är begränsat till de tre aktuella åren. Därefter har vi åter anledning att pröva hur inflationsskyddet skall utformas. Sammanfattningsvis: Reformen ger en rejäl marginalskattesänkning. Det blir mer lönande att arbeta, låneoch spekulationsekonomin motarbetas, avdragsreformen medverkar till att ge reformen en fördelningspolitiskt acceptabel profil. Den är utformad för att bli ett vapen i inflationsbekämpningen och därigenom underlätta vägen till ekonomisk balans. Fru talman! Jag yrkar bifall till skatteutskottets hemställan på alla punkter.

Fru talman! Bo Lundgren frågar om det s.k. villaägarlöftet. Jag vill gärna säga att den ekonomiska situationen har avsevärt försämrats sedan vi diskuterade frågorna 1979. Jag är beredd att nu säga att det finns anledning att ompröva den här frågan. Sedan frågar Bo Lundgren hur vi ställer oss om utvecklingen blir en annan än den som förutsetts i den här uppgörelsen. På det har Rolf Wirtén tidigare svarat att regeringen är beredd att vidta de åtgärder som kan erfordras.

Fru talman! Bo Lundgren vet mycket väl att förändringen har varit ganska dramatisk sedan vi diskuterade det här ämnet 1979. Det är ingenting egendomligt i att man tvingas ändra inställning om den ekonomiska verkligheten förändras. Sedan skall Bo Lundgren inte dra för stora växlar på vad jag uttalade om vad Rolf Wirtén hade sagt. Jag hänvisar till hans artikel i en tidning för någon tid sedan. Det gäller inte enbart frågan om hur inflationen utvecklas, utan det gäller också hur avtalsrörelser utvecklar sig, och flera andra faktorer. Han var då beredd att vidta de korrigerande åtgärder som erfordrades. Beträffande villaägarna vill jag säga att om vi skulle genomföra Bo Lundgrens förslag till extra påslag, till borttagande av räntesubventioner i den utsträckning som har förespråkats, då undrar jag om inte villaägarna skulle bli en aning förskräckta.

Fru talman! Skattepolitiken är en av de viktigaste beståndsdelarna i den ekonomiska politiken. Dess utformning är avgörande för den långsiktiga ekonomiska utvecklingen. Därom bär historien obestridliga vittnesbörd. Skatterna formar förutsättningarna för ekonomiskt framåtskridande och tillväxt. De styr de enskilda människornas initiativ, de påverkar deras företagsamhet och arbetsvilja — och samhällsmoralen. De ideologiska skillnaderna på skattepolitikens område är därför starkt markerade mellan partier som står för en socialistisk samhällssyn och partier som hävdar de öppna, på enskilda individers frihet och ansvarstagande byggda samhällsidéerna. De svenska socialdemokraterna ser tydligen ingen gräns för skattetryckets höjd. Deras uppfinningsrikedom är gränslös då det gäller att finna nya skatter och nya pålagor i syfte att främja en fortlöpande utbyggnad av de samhälleliga och kollektiva uppgifterna. De saknar också insikt om att ett skattesystem kan bli så komplicerat, tungt och svåröverskådligt att syftet motverkas, att skattesystemet helt enkelt inte fungerar. Sverige har den fria världens tyngsta skattetryck och den fria världens högsta marginalskatter. Pålagorna på den svenska industrin ligger i världstopp. I Sverige förfogar politikerna över en större andel av de enskilda medborgarnas tillgångar än i något annat västligt land. Sverige har också — och härvidlag är det fråga om orsak och verkan — relativt sett mera djupgående ekonomiska problem än flertalet andra industriländer. Underskottet i statsfinanserna är trots det höga skattetrycket större än t.o.m. i Danmark. Och underskottet fortsätter att växa, bl.a. därför att den ekonomiska tillväxten avtagit just till följd av genom skatterna hämmad konkurrenskraft och hämmat nyföretagande. När vi i Sverige ända fram till 1976 lät konsumtionen växa långt snabbare än tillväxten, berodde detta bl.a. på att en omfördelning ägt rum under de senaste 10-15 åren från den privata, direkt producerande sektorn i samhället till den offentliga. Vi har därför under nästan hela 1970-talet tvingats låna utomlands för att täcka skillnaden mellan förbrukning och produktion. Det växande bytesbalansunderskottet med dess tvång till skuldsättning lägger fortlöpande nya räntebördor på både dagens och morgondagens generationer. Det är själva automatiken i de senaste 10-15 årens utveckling som lett till våra skärpta balansproblem. Få honnörsord spelar så stor roll i våra debatter här i kammaren som begreppen solidaritet och rättvisa. Men folkmajoriteten betraktar inte det svenska skattesystemet som solidariskt och rättvist. Trots att så mycken möda har lagts ned på att åstadkomma millimeterrättvisa, trots att myndigheter och politiker lagt ned så mycket arbete på att jämnt fördela levnadsstandarden, att rätta till skevheter och täppa till kryphål klagar svensken i gemen bittert över orimligheter och orättvisor och anpassar sitt praktiska handlande i vardagslivet därefter. Pengarna fördelas från hederliga till ohederliga, görs det gällande, från den som sparar till den som lånar, från den som arbetar mycket och bra till den som arbetar mindre och sämre. Förmögenheter skapas genom spel, lotto, tips och toto eller genom framgångar på löparbanor eller center-courts. Det dagliga, mödosamma och målmedvetna arbetet förmår täcka kostnaderna för vad folk behöver, men inte mycket mer. Redan för några år sedan kallade Gunnar Myrdal svenskarna för ”ett folk av fifflare”. I spåren av fifflet har ett slags dubbelmoral växt fram, ägnat att fräta sönder samhällsmoralen. En av våra stora kvällstidningar har specialiserat sig på att studera den ekonomiska brottsligheten. Även om skulder, skatteskulder och andra, inte precis hör till kategorin ekonomisk brottslighet — det har faktiskt gått ett par hundra år sedan Carl Michael Bellman kunde sättas i bysättningshäkte för sina skulder — presenterar tidningen med jämna mellanrum människor med stora skatteskulder som om de vore brottslingar. Ibland kan det vara fråga om skumma transaktioner. Men inte sällan, kanske t.o.m. oftast, är det fråga om företagare som av olika skäl inte kunnat få sin riskbetonade verksamhet att gå ihop. Men tidningen skär ändå alla över en kam och fördömer kategoriskt över hela fältet. Till sist tar t.o.m. en åklagare till orda för att ta avstånd från det slags generaliseringar som det här är fråga om. Det kan behövas när den moraliska indignationen och förkastelsedomarna tar sig hårdare uttryck mot dessa påstådda och förmenta brottslingar än mot bankrånare. Ekonomisk brottlighet i stor skala är förvisso ett mycket allvarligt problem. Men för den som vill framstå som samhällsmoralens väktare borde det vara angeläget att också påvisa att hundratusentals vanliga svenskar varje år utför eller betalar för svarta transaktioner. Men det är inte lika intressant. Vi läser i samma kvällstidning att ett stort antal svenskar, s.k. kändisar — betecknande nog har flertalet sympatier hos socialdemokraterna eller till vänster om dem — öppet erkänner att de betalat svart eller, om de inte gjort det, beklagar att de inte haft tillfälle att göra det. Men den stora 6 Riksdagens protokoll 1981/82:171 kvällstidningen fäller inga domar över dem — inte på ledarplats, inte på nyhetsplats. Kändisarnas förfaringssätt betraktas tydligen som naturligt och försvarligt. De har ju bara anpassat sig till ett orimligt och orättvist skattesystem. I dagsdebatten påstods den ekonomiska brottsligheten omsätta miljarder kronor om året. Det förhåller sig kanske så. Jag tvivlar på summan, om det är fråga om verklig och inte förment ekonomisk brottlighet. Men oberoende härav kan man fråga sig hur många miljarder som enbart den svarta barnomsorgen omfattar i dagens Sverige och hur mycket pengar som undandras stat och kommun genom dagliga svarta eller grå transaktioner över huvud taget. Hur många av samhällsmoralens väktare kan ärligt och uppriktigt med gott samvete deklarera, att de aldrig har medverkat i en svart transaktion? Jag ställer inte frågan för att föreslå en intensifierad jakt på detta slags skattefuskare — den jakten skulle ändå misslyckas —, utan jag gör det därför att det helt enkelt är vår skyldighet att reagera inför det förhållandet, att skatterna har gjort i stort sett hela folket till lagbrytare eller potentiella lagbrytare. Alla vet hur det förhåller sig. Alla har klart för sig att konsekvenserna skulle bli orimliga om ett hundraprocentigt kontrollsystem byggdes upp, exempelvis då det gäller barnomsorgen. Då borde tiden vara inne att avslöja hur oklädd skattekejsaren är. Tiden borde vara mogen att gå till roten med eländet. ”Skattefuskande direktörer” — som det brukar heta i pressen — kan man nog komma åt genom ett förbättrat kontrollsystem. Men den svarta eller grå marknad som vanliga svenska knegare vistas i, den kan man inte göra vit genom en aldrig så förfinad kontrollapparat, en ännu mera utbyggd skattebyråkrati eller samkörning av datauppgifter. Det är allmänt accepterat på myndighetsnivå och hos stat och kommun att ersättning till anställda må erläggas inte i pengar, som skall beskattas, utan in natura. Naturaförmåner är obeskattade och bidrar inte till ökad produktivitet, ökad tillväxt och större skatteintäkter — de naturaförmåner som jag nu tänker på. Hur många arbetstagare och löntagare tar i dag ut ersättning för övertid eller obekväm arbetstid i lön om de har möjlighet att i stället få gottgörelse genom ett antal lediga dagar? Är det någon i budgetdepartementet eller riksskatteverket som sysslar med inkomststatistik och annat slikt — kanske på övertid — som statistiskt har försökt belysa vilket produktionsoch skattebortfall som det här är fråga om? Det här förfaringssättet godtas, och det är fullt legitimt, men ändå är det samhällsekonomiskt klart olämpligt och felaktigt, och det är skatternas utformning och höjd som utgör den grundläggande orsaken till det här förfaringssättet. Vad vi har åstadkommit i Sverige genom våra skatter är ingalunda något historiskt unikt. Jag har redan antytt det. Tvärtom har hela långa raden av civiliserade samhällen gjort detsamma under historiens förlopp, dvs. skärpt skattetrycket så kraftigt att den enskildes egennytta och samhällets nytta hamnat på kontrakurs. Både säljare och köpare, både beställare och tillverkare finner att de tjänar på att göra upp sina affärer utan redovisning till myndigheterna. Prestationerna blir därmed långt billigare än de i annat fall skulle bli — och kanske de annars inte skulle komma till stånd. När det förhåller sig på det här sättet växer den svarta ekonomin fram. De två avtalsslutande parternas egennytta kommer i konflikt med samhällsnyttan, och människorna är som de är. Därför blir alltför ofta samhällsnyttan eftersatt i den här konkurrensen. Ingen vet hur många miljarder den svarta sektorn omsätter, än mindre den grå. Man har gissat på mellan 20 och 40 miljarder. Tar man hänsyn till direkt produktionsbortfall och produktivitetsförluster genom fullt lagliga men av skatterna motiverade transaktioner av annat slag än dem som skulle ha kommit till utförande vid ett rimligt skattetryck, är det fråga om så svindlande belopp att vi rimligen inte, med hänsyn till vår ekonomi, kan fortsätta på det här sättet. Då måste vi ta itu med problemen. Målet måste vara — om samhället skall fungera som ett samhälle bör fungera — att vad som är bra för den enskilde medborgaren också skall vara bra för samhället. Man kan välja mellan två skilda vägar. Den ena är att bygga ut en ännu större kontrollapparat för att tvinga svensken att betala sina skatter, att handla så att han verkligen måste betala skatterna, att skapa något slags 1900-talets fogdevälde, som garanterar att staten får den andel av de tillgängliga resurserna som staten anser sig behöva. Men på den vägen kommer aldrig framgång att kunna nås. Människorna och marknaden kommer att anpassa sig. Det kommer bara att bli värre. Inte ensi öststaternas slutna diktaturer har det visat sig möjligt att komma till rätta med den svarta marknadens mekanik. Den andra vägen är att söka nå en rimlig balans mellan de enskilda människornas önskemål och kraven från det samhälle i vilket de verkar, att steg för steg söka nå en skattebelastning som gör att det lönar sig mer att vara hederlig, att arbeta öppet och energiskt och lönar sig mindre att fiffla och fuska. Klyftan måste överbryggas mellan vad den enskilde får över för sin svett och sin möda och det som samhället tar hand om. Att alltså på det sättet ge begreppet rättssamhälle innehåll, att skrota fiffelsamhället. En skattepolitik som berövar den enskilde en så stor del av frukterna av hans arbetsinsatser att han finner detta djupt orättvist måste ofrånkomligen leda till de problem som jag här har belyst. Ett skattesystem som socialiserar — det är strängt taget vad det är fråga om — en omåttligt stor del av den enskildes eget arbete, kommer alltid att kollidera med känslan för vad som är rätt och rättvist. Ingen i denna kammare kan sväva i okunnighet om hur vi moderater strävat efter ett förnuftigare skattetryck i vårt land. Vi har ständigt blivit angripna just därför att vi har denna strävan. Vi har drivit detta inte främst av omtanke om den enskilde skattebetalaren, den enskilde medborgaren som individ, utan främst därför att lägre skattetryck är bra för landet. Det är bra för hela folket och löser en stor del av de problem som Sverige i dag har i alltför rikligt mått. Skattepolitik måste anpassas till människorna, inte byggas mot människorna. Den ekonomiska utvecklingen i hela Västerlandet — som ju är unik i historiskt perspektiv — är historien om hur den fria marknadsekonomin har lyckats förena samhällsnytta med den enskilde medborgarens strävan efter arbete och efter sparsamhet. Det som har varit bra för den enskilde svensken eller den enskilde europén har också varit bra för Sverige och för Europa. Men i det hänseendet har det senaste årtiondets utveckling inneburit ett avsteg från vad tidigare erfarenheter lärt oss— inte bara i Sverige utan även på andra håll. Men vi har gått längre än andra på avstegens väg. Att sambandet mellan egennytta och samhällsnytta undergrävs beror inte enbart på själva skattesystemet som sådant utan också på att skattebelastningen är för tung. Det har blivit långt mera lönande att arbeta på halvtid än på heltid, långt mera lönande att båda makar arbetar än att en av dem gör det. Antalet ledighetsdagar ökar, och antalet effektiva arbetstimmar och arbetsdagar sjunker. Denna fundamentala insikt om hur det förhåller sig och varför det har blivit på det sätt som det blivit samt varför våra problem är så stora som de är i dag borde, fru talman, styra riksdagens skattebeslut under kommande år. Den logiska slutsats som riksdagens ledamöter borde dra är att skattekursen måste läggas om från högre skatter till lägre skatter, från en kollektivisering av landets tillgångar till en privatisering av dem. Det är de enskilda löntagarna och enskilda arbetstagarna som gemensamt skapar de tillgångar vårt land behöver. Men de kommer inte att göra det — därom vittnar erfarenheter — om de inte får en rimlig del av avkastningen för sin möda. Då blir tillväxten lägre och ekonomin stagnerar. Det är precis detta som skett under 1970-talet. Den skattedebatt vi för i denna kammare i dag utgår från sinsemellan motstridande premisser. I finansutskottets betänkande, som skall behandlas här i kammaren i morgon, föreligger borgerlig enighet om principerna för kommande års skattepolitik — en principiell och teoretisk enighet. Men i skatteutskottets betänkande, som nu behandlas, finns grundläggande olikheter om dagens praktiska skattepolitik. Bakgrunden är de eftergifter som mittenpartierna gjorde för ett år sedan gentemot socialdemokraterna. Vad som nu kommer att beslutas är därför att riksdagen skall ställa sig bakom socialdemokratisk skattepolitik. I morgon kommer vi däremot att — om det inte inträffar någon olyckshändelse — förorda en långsiktig borgerlig skattepolitik. Det här går naturligtvis inte ihop. De förslag till skattepolitik som skall behandlas av skatteutskottet står inte bara i strid med långsiktiga principer utan också med den verklighet som vårt land lever i. Alla vet — även om de inte handlar med den vetskapen inför ögonen — att skattetrycket inte kan öka utan att detta får negativa effekter för Sveriges ekonomi. Alla vet att skattebelastningen är en av orsakerna — enligt min mening huvudorsak — till våra problem i dagsläget. Vetskapen om att tillväxtens drivkrafter med andra ord urholkats, att vår konkurrenskraft har försvagats, kommer till klart uttryck i finansutskottets betänkande. För en stund sedan svarade ekonomioch budgetministern på Bo Lundgrens fråga och sade att det vore ansvarslöst att sträva efter att sänka skatterna. Det kan man inte göra i det här läget. Han riktade hårda anklagelser mot oss moderater, därför att vi har förordat att vi skulle inrikta politiken på en sänkning av skattetrycket.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 Men trots detta förordar nu skatteutskottet ett beslut att skatterna redan 1983 skall höjas med 5-6 miljarder kronor. Rolf Wirtén påstod i sitt första inlägg att reformen i sig inte leder till vare sig sänkt eller höjt skattetryck. Vad menas med ”i sig”? Det samlade förslag som riksdagen nu skall besluta om höjer skattetrycket. Detta vitsordas i regeringens egen kompletteringsproposition, och det är alldeles obestridligt. Socialdemokraterna kommer nog att höja skattetrycket, om de kommer till makten, sade herr Wirtén. Ja, förvisso kommer de att göra det, men faktum är att även de två andra partierna som är med i den här uppgörelsen är beredda att i dag höja skattetrycket. Sedan föreslår socialdemokraterna därutöver en lång rad andra skattehöjningar som sammantaget kommer att öka det svenska skattetrycket med mellan 12 och 13 miljarder kronor. Skatteuppgörelsen med socialdemokraterna förutsätter att inflationen skall kunna begränsas till 5,5 26. Men den gränsen har ju redan passerats. Regeringskansliet räknar självt med omkring 8 26, och med varje procent som inflationen överstiger 5,5 blir marginalskattesänkningen mindre, skattetrycket högre och brytpunkten för dem som avsetts få 50 26 marginalskatt kommer att ligga på en lägre nivå. Rolf Wirtén förde ett resonemang om en ny syn på indexregleringen som jag med förlov sagt skulle vilja betrakta som något slags advokatyr. När indexregleringen utformades i 1972 års skatteutredning diskuterade man att låta skatteskalan följa inkomstutvecklingen i stället för att följa prisutvecklingen. Men man räknade på den tiden med stigande realinkomster före skatt, och därför ansåg man att en sådan ordning skulle bli mera fördelaktig för skattebetalaren. Tanken avspisades med motiveringen att det kunde vara rimligt att en förhöjd realinkomst före skatt, som ju representerar en ökad bärkraft, skulle träffas av en viss skatteskärpning. När nu inkomstutvecklingen i stället antas bli långsammare än inflationen aktualiserade Rolf Wirtén just den här gamla tidigare avvisade tanken. Men den är precis lika fel nu som den var då. Om priserna stiger med 8 Zo men bruttolönen med bara 5,5 26 representerar ju inkomsten för den enskilde en lägre bärkraft. Det är därför rimligt att skattebelastningen anpassas till detta faktum. Vederbörandes skatteförmåga har ju sjunkit. Den inkomsttagare som får en lönehöjning över genomsnittet, t.ex. motsvarande inflationen på 8 Jo, bibehålls vid samma reala skatteuttag som föregående år. Varför skulle han råka ut för en skatteskärpning? Indexregleringar avser ju att ge ett inflationsskydd! Varför skall staten alltid skyddas? Rolf Wirtén sade att det viktiga är att staten får sitt. Varför skall inte den enskilde ha samma rätt att skyddas mot inflationens härjningar? Nu skall skatteuppgörelsen finansieras genom höjda arbetsgivaravgifter med 2 90 om året. Man räknar med att detta skall räknas av i avtalsrörelsen och därmed inte belasta näringslivets kostnadsläge. Redan nu vet vi — men uppenbarligen inte ekonomioch budgetministern — att den förutsättningen faktiskt håller på att brista. I ett gemensamt uttalande den 6-7 maj 1982 deklarerade Statsanställdas förbund inom LO och Statstjänstemannaförbundet inom TCO dels att begränsningen av möjligheterna att göra underskottsavdrag inte får påverka löneutrymmets fördelning — alla skall behandlas lika helt oberoende av hur de har det —, dels att den med 296 höjda arbetsgivaravgiften skall betalas av arbetsgivarna och inte vara en avdragspost. De två organisationerna uttalade vidare — vilket visar hur starkt politiserad svensk fackföreningsrörelse blivit — att skatteomläggningen åren 1984-1985 skall finansieras genom en produktionsfaktorsbeskattning, i första hand en allmän produktionsfaktorsskatt. Därmed har dessa två tunga organisationer, vilka tydligen inte är beredda att ta sitt ansvar för Sveriges ekonomi och inte känner tillräcklig solidaritet med de människor som kan komma att friställas när svenska företag inte kan konkurrera med omvärlden, ryckt undan förutsättningarna för socialdemokraternas och mittenpartiernas totalfinansierade skatteomläggning. Allt det som vi framhöll i samband med krisen i trepartiregeringen förra våren, under sommarens lopp, under hösten och nu i vår, har alltså redan nu, innan riksdagen fattat sitt formella beslut, visat sig vara riktigt. Därmed borde, tycker man, alla pratbubblor om moderaternas skrämselpropaganda brista. Vi har fått rätt. Resultatet av den underbara natten blir högre, icke lägre, skatter och sämre, icke bättre, skatter. Vi får än en gång efter 1970-talets olika socialdemokratiska s.k. skattereformer en ny reform, som sannerligen inte är den reform som vi ville ha. Kleppemodellen kommer att förverkligas, oberoende av vår och remissinstansernas kritik samt kritiken från KF, LRF och en lång rad skattejurister liksom också från de norska upphovsmännen till modellen. De praktiska följderna har redan visat sig på bostadsoch fritidshusmarknaden samt — vilket är ännu allvarligare — i de enskilda barnfamiljers och villaägares ekonomiska planering vilka trodde sig kunna lita på politikernas och statsmakternas löften. Den kompensation de till äventyrs kunde ha fått genom marginalskattesänkningen — tveksam för flertalet av dem som haft sina fastigheter belånade — begränsas genom inflationens urholkning av skattesänkningen. Och för att i någon mån bota följderna för bostadsproduktionen tvingas regeringen nu korrigera sig själv och föreslå särskilda stimulansinsatser för att åstadkomma ökat byggande. Jag vill i detta sammanhang gärna upprepa den fråga som Bo Lundgren ställde men inte fick något svar på. Han fick ett mycket besynnerligt svar från Wilhelm Gustafsson men inte något från Rolf Wirtén. Varför lovade folkpartiet inför 1979 års val att ränteavdraget skulle vara kvar i full utsträckning? Ni hade ju en klar uppfattning om ränteavdraget på den tiden. Varför lovade ni detta? Var det bara därför att ni i valet skulle få ett bra resultat? Ni måste ju ha haft något motiv för er ståndpunkt. Motivet måste, om man skall tro på er ärlighet och uppriktighet, vara att ni tyckte att detta system var så bra för den enskilde att det inte skulle avskaffas. Varför tyckte ni det? Vi lämnade regeringen för skattefrågans skull, när de två andra partierna bröt sina löften och ersatte borgerlig skattepolitik med socialdemokratisk sådan. Men självfallet lämnade vi regeringen inte bara därför. Det har jag sagt i kammaren gång på gång. Framför allt gjorde vi det därför att samregerande mellan tre partier förutsätter att de tre partierna är överens i viktiga frågor. Annars brister villkoren för fortsatt samarbete. Jag tycker faktiskt att Rolf Wirtén efter alla gånger jag har deklarerat detta borde ha begripit det. Så långsamt fungerar det väl inte i hans skalle. Vi moderater kommer även i fortsättningen att hävda borgerlig skattepolitik, den långsiktiga politik som finansutskottet nu ställt sig bakom. Vi har verkligheten på vår sida. Vi har haft det hittills och vi kommer att ha det i fortsättningen också. Vi kommer i valet att få väljarnas stöd. Våra väljare har klart för sig att det i dag finns bara ett parti, som både på kort och på lång sikt är berett att företräda icke-socialistisk skattepolitik. Det är väldigt trist att det skall behöva vara så. Åt detta kan vi dock ensamma inte göra någonting i dag. Men det är min övertygelse att skatteomläggningen inte kommer att hålla inför vare sig väljarnas kritik eller verklighetens krav. Låt mig, fru talman, citera vad den liberala Västmanlands läns tidning skrev i en ledare helt nyligen: ”Det var trots allt mittenpartierna som spräckte regeringen förra våren genom att mot moderaternas vilja teckna en överenskommelse med socialdemokraterna. Det var ju inte så att moderaterna hoppade av någonting man tidigare sagt sig vara med på. Därför har också mitten nu ett ansvar för att det skapas förutsättningar för ett förnyat borgerligt samarbete. Problemet för mitten kompliceras ytterligare genom att det är en illa genomtänkt skatteomläggning man kommit överens om.” VLT har så rätt, så rätt. När Rolf Wirtén för en stund sedan talade om värdet av samförstånd och breda lösningar som motiv för hans och hans partis avhopp från trepartiregeringen — för det var ju detta det var fråga om, inte bara enligt mig utan också enligt VLT — kontaterar jag att centern och folkpartiet uppenbarligen ansett samförstånd med socialdemokraterna vara viktigare än sammanhållning inom den regering som de lovat Sveriges folk att verka i. Samförstånd om socialdemokratisk skattepolitik viktigare än samförstånd om borgerlig politik, den långsiktiga skattepolitik som finansutskottet förordar — var finns moralen i ett sådant handlande och i ett sådant resonemang? Sedan hade Rolf Wirtén — jag vill säga att det var olikt honom — den dåliga smaken att beteckna Ulf Adelsohn som en utomparlamentarisk ledare. Formellt är det kanske oantastligt att säga någonting sådant, men vi har alla klart för oss att i begreppet utomparlamentariska handlingar ligger något mycket negativt. Därför skall man vara försiktig med att använda benämningar som för tanken åt fel håll. Jag tycker att Rolf Wirtén borde på ett eller annat sätt be om ursäkt för det här och säga: Självfallet menade jag ingenting sådant som det kan tolkas när man hörde det framföras. Den avgörande skiljelinjen går alltså mellan oss moderater och socialdemokraterna. Hela 1970-talet vittnar om detta. Den skatteuppgörelse som socialdemokraterna nu fått mitten med på vittnar också om det. Och socialdemokraternas egna skatteförslag vid årets riksdag — ovanpå skatteuppgörelsen — bär ännu mera drastiska vittnesbörd om den högskattepolitik som bär socialdemokraternas märke. För kalenderåret 1983 kommer deras 16 olika skattehöjningsförslag — av vilka mittenpartierna tyvärr ställt sig bakom några — att uppgå till mer än 15 miljarder kronor. Räknar man bort de förändringar i skatteskalan som ingår i skatteuppgörelsen, sjunker beloppet, men det uppgår ändå till den svindlande summan av nära 13 miljarder kronor, dvs. nära 3 000 kr. för varje förvärvsarbetande svensk medborgare. En sådan politik är, menar jag, ansvarslös. En sådan politik står i strid med alla de rekommendationer som OECD och Internationella valutafonden frikostigt utfärdar och bryter dessutom med tendenserna i alla andra västerländska nationer, utom möjligen i Mitterrands Frankrike som emellertid nu håller på att tänka om. Sveriges kris kan inte lösas genom skattehöjningar, det deklarerar finansutskottet. Vårt alltför höga budgetunderskott kan inte täckas genom ökade pålagor på enskilda människor och företag, det understryker finansutskottet också. Följden blir sämre ekonomisk utveckling, mindre resurser till folkhushållet, en ännu större grå och svart marknad samt lägre inkomster för statskassan. Jag gör gällande att socialdemokraternas skattepolitik är orealistisk. De har tidigare beskyllt regeringen för att driva en politik som försvårar avtalsrörelsen. Men när de själva lägger pålaga på pålaga på företagen och räknar med att de pålagorna skall avräknas, då kommer avtalsrörelsens problem att få långt större dimensioner. 2 920 i höjda arbetsgivaravgifter, höjda socialförsäkringsavgifter och ovanpå detta avgifter på lönesumman och på företagens vinster för att finansiera löntagarfonderna, allt detta skall avräknas. Hela tankekonstruktionen faller som ett korthus. Gång efter gång har jag här i kammaren påvisat att vi i Sverige sedan några år tillbaka befinner oss i en helt ny fördelningskonflikt, en konflikt mellan den offentliga sektorn och de enskilda medborgarna. Ju mera av de begränsade tillgångar som står till vårt förfogande som tas i anspråk av den offentliga sidan, desto mindre blir det över för de enskilda medborgarnas egen förbrukning. Den konflikten vill socialdemokraterna tala tyst om. När de går ut och kräver att den offentliga sektorn skall byggas ut ytterligare och att skatten skall höjas ytterligare, lämnar de ingen som helst redovisning till väljarna om att det är deras arbetsförtjänster och deras reala inkomster som måste begränsas i motsvarande mån. Och jag tror inte att svenska medborgare är beredda att offra ännu mera av sin privata standard för att tillfredsställa de socialdemokratiska och fackliga ambitionerna att få styra och ställa ännu mera i vårt land. Det räcker så väl som det är nu. Den politiska och fackliga byråkratin är redan nu tillräckligt stor, redan nu tillräckligt krävande. Att en del av de medel som berövas den enskilde går tillbaka genom pensioner, subventioner och bidrag av olika slag gör inte saken nämnvärt bättre — bättre men inte nämnvärt. Människornas tillvaro och levnadsstandard blir därmed i allt mindre grad beroende av egna arbetsinsatser och egen arbetslust och i allt högre grad beroende av vad de kan få tillbaka från stat och kommun i form av bidrag av olika slag. Ett sådant ännu mera utbyggt fördelningssystem hämmar den ekonomiska utvecklingen. Detta visar historien. Inflationen ökar. Antalet arbetslösa stiger. Jag påstår, fru talman, att det största hotet mot framtidens sysselsättning är socialdemokratisk skattepolitik. Den ekonomiska tillväxten förlorar de drivkrafter vi behöver. Ansvaret överflyttas från företagen till AMS. Men vi moderater kan inte lova drastiska, omedelbara skattesänkningar. Däremot kan vi lova att efter måttet av förmåga och i valet erhållen styrka verka för en fortgående reformering av den svenska skattepolitiken. Den måste ske steg för steg, men målmedvetet inriktas på att sänka, inte höja skatterna på arbete och sparande. Vi måste alltså verka i riktning mot vad finansutskottet i dag rekommenderar. En sådan skattepolitik är en skattepolitik i folkflertalets intresse, inte i socialdemokraternas. 1970-talet har bekräftat att Sverige behöver en sådan skattepolitik. Att återupprepa de misstag som då gjordes gör de problem som då skapades ännu mycket större, ännu mycket allvarligare. Vår ekonomi har ju successivt förändrats alltsedan slutet av 1960-talet. Vi har i dag inte den styrka och den ekonomiska handlingsfrihet som vi hade tidigare, och det gör reformer på skattepolitikens område ännu mera angelägna. Och vidare, fru talman: Varför skall vi inte dra nytta av de erfarenheter som vi gjort i det förflutna? Varför skall inte politiker i Sveriges riksdag kunna förmå sig att dra slutsatser av det som har hänt för att se till att de misstag som då visade sig skapa så stora problem definitivt inte upprepas? Verklighetens språk är, menar jag, så övertydligt och så övertygande. Det är bara de som inte kan eller inte vill se vad som hänt som fortsätter att famla i mörker. Fru talman! Till sist kan jag konstatera att socialdemokraternas ledare Olof Palme i dag inte står på talarlistan. För någon vecka sedan ägnade han nästan en hel dag åt att diskutera ett av de många besparingsförslag som regeringen har lagt fram och vilka är nödvändiga för att vi åter skall få balans i vår ekonomi. Men när vi i dag diskuterar en skatteomläggning, som från socialdemokratiskt håll karakteriseras som en av de största och mest genomgripande under efterkrigstiden, då anser sig den socialdemokratiske partiledaren inte ha anledning att vara närvarande. Detta, om något, säger åtskilligt om vilken betydelse socialdemokraterna egentligen tillmäter svensk skattepolitik. Jag tycker att det är beklagligt och beklämmande att det förhåller sig på det sättet.

Fru talman! Jag kan inte undgå att säga att jag tycker att Gösta Bohman gör det alldeles för lätt för sig. Han försöker göra gällande att det totala skattetrycket skulle vara en orsak till den ekonomiska brottsligheten i vårt land. Men det är ju på det viset att de objektiva förutsättningarna för den ekonomiska brottsligheten är att finna i den underliggande ekonomiska grundstrukturen. Den är alltså förbunden med och även beroende av vilket ekonomiskt system vi har. Det finns här en påtaglig sammanflätning av ekonomisk brottslighet och legal näringsverksamhet, Gösta Bohman! Den ekonomiska brottsligheten finansieras i huvudsak av den ”vita” näringsverksamheten. Det är alltså inte så — som Gösta Bohman försöker göra gällande — att det är på grund av skattetrycket som vanliga människor svartjobbar, att det skulle vara orsaken till att de stora ekonomiska brottslingarna i vårt land anpassar sig till verkligheten. Nej, i stället är det så att den ekonomiska brottsligheten nästan alltid förekommer i samband med skattebrott. Ju högre skattetrycket är, desto mer av skattemedel kommer — möjligen —-in. Dessa skattemedel kan då självfallet, Gösta Bohman, utnyttjas för ekonomisk brottslighet. Det är faktiskt vad som sker. En sänkning av skattetrycket får alltså inte de effekter som Gösta Bohman eftersträvar. Gösta Bohman är inte beredd att satsa på att ekonomiska brottslingar jagas. Han vill självfallet ha med den verksamheten i bilden. Den är ju ett slagträ för honom och moderaterna. Det gäller att kunna skydda sig och värja sig emot de attacker som följer på en social nedrustning. Moderaternas bästa argument är ju den ekonomiska brottsligheten — den beror på det höga skattetrycket och ingenting annat. Men nu är inte verkligheten sådan. Det borde t.o.m. Gösta Bohman begripa. Gösta Bohman tog vidare upp frågan om övertiden. Han sade att människor — jag utgår från att han också avser vanliga arbetare — hellre tar kompensationsledigt än de tar ut övertidsersättning. Jag för min del tror inte att man tar kompensationsledigt på grund av t.ex. skattetrycket, utan jag tror att man gör det därför att man anser att den ordinarie arbetstiden — 8 timmar om dagen, eller 40 timmar i veckan — är fullt tillräcklig. Man utnyttjar möjligheten att vara kompensationsledig — en ersättning för påtvingad övertid.

Fru talman! Gösta Bohman tog upp en del synpunkter från den tidigare debatten mellan mig och Bo Lundgren. Det gäller hur jag och regeringen ser på möjligheterna att sänka skatten. Jag skall börja med att rikta en rak fråga till Gösta Bohman: Menar herr Bohman att det är möjligt att under den period som vi nu diskuterar, 1983-1985, genomföra skattesänkningar av en omfattning som i varje fall är av intresse för det svenska folket? Det var i det perspektivet jag avgav min deklaration till Bo Lundgren. Beträffande budgeten kan jag passa på att replikera till Gösta Bohman att vi har ett sjunkande underskott — inte ett växande, som Gösta Bohman sade. När det gäller obalansen i vår budget är den under alla förhållanden så stor att det inte finns några rimliga förutsättningar att under de närmaste åren på 1980-talet sänka skatten. Men om herr Bohman har en annan uppfattning, stå då gärna upp till bevis för hur det skall gå till! Tar man på sig den bördan, måste man angripa utgiftssidan mycket hårdare än vad regeringen hittills gjort och mycket hårdare än vad också Gösta Bohman föreslagit i sina motioner. Jag är övertygad om att det blir en åtstramning i det korta perspektivet som blir omöjlig att klara. Därför tror jag att jag har representerat realismen i debatten. Gösta Bohman har inte täckning för sina önskningar här, även om dei sig kan vara sköna. Jag sade också tidigare att det under 1970-talet fanns en viss tendens från moderata samlingspartiet att lova skattesänkningar. Men när partiet sedan fick regeringsansvaret 1976, insåg man, med tanke på de växande problem som den svenska ekonomin hade, att det inte var en realistisk politik. Jag är den förste att hålla med om att det svenska skattetrycket är för högt. Men nu är det först och främst fråga om att få balans i den svenska ekonomin. Då får vi inte börja uttala oss alltför lättsinnigt i denna fråga. Gösta Bohman förde över resonemanget på skattereformen och hävdade att det genom det förslag som nu föreligger blir fråga om betydande skatteskärpningar. Han hänvisade i första hand till inflationsskyddet. Det kanske därför finns anledning att ta upp indexregleringen till debatt. Det är riktigt att det, som Gösta Bohman här sade, tidigare har funnits olika teorier om hur ett inflationsskydd kan utformas och vilken modell som är den bästa. Man kan välja ett system med inflationskompensation för löntagarna, som vi har i det inflationsskydd som beslutades av riksdagen 1978. Man menar då att den del av inkomstökningen som bara är inflationskompensation inte skall höja skatten. Det var detta som Gösta Bohman nu menade var den enda riktiga vägen. Men det är också, som framgick av hans anförande, möjligt att se saken litet annorlunda. Man kan också säga sig att marginalskatterna inte bör förändras vid t.ex. en genomsnittlig realinkomstutveckling. Sedan inflationsskyddet infördes har reallönerna fallit. Det har inneburit ett minskat skatteuttag. Det kan vara ett problem för staten, men dessutom blir effekten den att personer med högre inkomster ges ett bättre skydd än personer med lägre inkomster. Det är den effekten som bl.a. LO har kritiserat ganska hårt. Denna effekt observerade, som jag sade tidigare i debatten, också trepartiregeringen, där moderaterna alltså ingick. Den gjorde därför hösten 1980, bl.a. av detta skäl, en revision av det gällande systemet, som innebar att man inte räknade upp basenheten fullt ut. Att skatteuttaget faller innebär att statsmakterna tar på sig en större börda avinflationen än vad de enskilda skattebetalarna tvingas göra. Att det kunde få en sådan konsekvens tyckte tydligen Gösta Bohman illa om. Men det kan kanske antas bidra till att göra dem mindre inflationskänsliga. Det kan alltså vara ett motiv för att mer snegla på realinkomstutvecklingen än på inflationsutvecklingen, när skatteskalan justeras. Men också om realinkomsterna stiger finns det skäl för ett sådant agerande. Med stigande realinkomster kommer inkomsttagarna att pressas högre och högre upp i skatteskalan och alltså få allt högre marginalskatt. Om man tror att höga marginalskatter i sig är av ondo, bör en sådan utveckling undvikas. Jag vill i detta sammanhang gärna påpeka, som jag har gjort förut, att det i en moderat motion från 1975/76, där Gösta Bohman var första namn står följande: ”En indexreglering kan knytas till prisutvecklingen eller löneutvecklingen. En indexreglering bör enligt vår uppfattning genomföras på grundval av ett löneindex. Det betyder att ingen automatisk skatteskärpning medges vare sig på grund av inflation eller på grund av ökade reala löner. Statens inkomster ökar inom ramen för ett sådant system proportionellt med genomsnittslönerna.” Detta har alltså moderaterna tidigare anfört i denna fråga i en motion där Gösta Bohman var huvudmotionär. I den aktuella debatten kan vi konstatera att löneökningarna under de kommande åren av flera olika skäl kommer att bli mycket måttliga. Ett skäl är att kostnadsökningarna för näringslivet måste vara låga för att konkurrenskraften skall kunna öka. Ett annat är att skattereformen i sig tillför betydande köpkraft, vilket också motiverar måttliga löneökningar. När vi har valt att föreslå en uppräkning av basenheten i skatteskalan med i genomsnitt 5,5 26, har vi gjort en bedömning av vad som kan vara en rimlig löneutveckling under de kommande åren. Den bör i varje fall inte överstiga 5,5 Yo per år. Antydningarna från moderat håll om att 1 miljon människor i stället för 600 000 skulle hamna på en marginalskatt över 50 90 år 1985 förutsätter en löneökningstakt på omkring 15 26. Jag tror att även Gösta Bohman håller med mig om att det är ett orimligt antagande. Får jag så något beröra detta med finansieringen också sett ur avtalsrörelsens synpunkt. Jag tror det finns anledning att ta del av de uttalanden som Statsanställdas förbund har gjort och som Gösta Bohman omnämnde. Om vi inte ställer in oss på den ram som det samhällsekonomiska utrymmet medger, då får vi självfallet en omöjlig utveckling i Sverige. Det är vi överens om. Jag tror också att arbetsmarknadens parter, när det kommer till hårda förhandlingar, inser det. Skulle resultatet av förhandlingarna, som det har antytts, bli löneökningar på 10 20 eller därutöver, då har vi skapat en allvarligare kris än den vi redan har att kämpa med. Vi måste naturligtvis se med allvar på den förestående lönerörelsen; den är av fundamental betydelse för hur vi skall lyckas rädda välfärden och trygga jobben i Sverige. I det sammanhanget — och det är min fasta övertygelse — är den marginalskattereform som vi nu är på väg att anta av utomordentligt stor betydelse. Jag anser mig också ha en verifikation på ett sådant antagande i det förhållandet attlöntagarorganisationerna har ställt sig bakom reformen. De kan ju inte ha gjort det utan någon mening. Också de vet vad spelet gäller, inte minst för deras medlemmars trygghet i jobbet. Låt mig, fru talman, till sist säga att jag självfallet inte avsåg att använda uttrycket utomparlamentarisk ledare om Ulf Adelsohn, på det sätt som Gösta Bohman antog.

Fru talman! Gösta Bohman riktar stark kritik mot de pålagor som drabbar näringslivet. Jag känner inte till hans avsikt eller till vem kritiken riktades, men ett faktum är att Gösta Bohman själv i ganska stor utsträckning har ingått i regeringen de senaste sex åren. Om han avsåg finansieringen av skattereformen, ställer jag på nytt frågan: Var inte moderaterna själva med om att i förhandlingar med socialdemokraterna föreslå att finansieringsformen mycket väl kunde vara arbetsgivaravgifter? Gösta Bohman riktade sedan våldsamma angrepp på skattesystemet. Jag vill påminna honom om att det för 90 20 av skattebetalarna inte blir någon ändring. För ytterligare 6 å 7 90 blir skillnaden ytterst liten. Alltså är det bara för de högsta inkomsttagarna som det blir någon nämnvärd förändring. Om det är indexregleringen som är den stora stötestenen, varför då inte sluta upp kring de tre partier som klart uttalat sin syn på den kommande avtalsrörelsen och sagt att inflationen med alla medel skall bekämpas? Gösta Bohman och moderata samlingspartiet skulle ha gjort en mycket stor insats, om vi här hade kunnat uppvisa en i stort sett enig riksdag i dessa mycket betydelsefulla frågor. Gösta Bohman berörde också frågan om naturaförmåner och sade någonting om att utnyttjandet av dessa förmåner var ett allmänt erkänt sätt att undgå skatt. Jag vill bara upplysa om att riksdagen i år enhälligt har beslutat att begära att man skall se över bestämmelserna för naturaförmåner. Jag kaniinte tro att riksdagsledamöterna accepterar att man väljer en väg som innebär att man kringgår en regel som gäller för vårt skattesystem. Till sist: Gösta Bohman sade också någonting om moral. Jag skall inte säga så mycket om detta, men för mig är det en god moral att stå för vad man har sagt och att inte skifta ståndpunkt, om ens roll i riksdagen förändras.

Fru talman! Först till Tommy Franzén: Det finns faktiskt ekonomisk brottslighet och skattefusk också i Sovjet. För en tid sedan hängde man en minister för att han gjort sig skyldig till skattefusk. Är det idealet för ett sanktionssystem enligt Tommy Franzéns mening? Debatten om indexregleringen är ju teknisk och ibland rätt komplicerad. Men för att föra ner den på jorden vill jag påminna om att budgetministern i sitt inledningsanförande för en stund sedan förklarade att om vi hade haft den indexreglering vi tidigare hade under hela 1970-talet, så hade situationen i Sverige varit mycket mera positiv. Det är det systemet som man nu håller på att överge. Ett inflationsskydd skall syfta till inflationskompensation för individen. Det skall inte syfta till skattekompensation för staten. Jag blev mycket förvånad när jag hörde herr Josefson rekommendera mig att ändra mig och ansluta mig till den ståndpunkt som mittenregeringen och centerpartiet har intagit, när det var de som övergav den gemensamma ståndpunkt som vi hade i trepartiregeringen, som var resultatet av trepartiregeringens politik och som vi i regeringsförklaringen skrev in att vi skulle vidhålla. Det är de som gör en kovändning, och då skall jag ändra mig. Tala inte om moral i sådana här sammanhang! Jag tycker att det budgetministern — eller skall vi kanske i det här sammanhanget säga ekonomiministern — sade om avtalsrörelsen var mycket klokt och mycket motiverat. Jag är djupt bekymrad för vad som skall hända i höst. Statsmakterna har nämligen inte i dag den handlingsfrihet som krävs för att på olika sätt korrigera, kompensera eller rätta till de resultat som en avtalsrörelse kan leda till. Vi har inte de möjligheter i dag som vi hade tidigare, vilket gör att ansvaret för arbetsmarknadens parter i dag är oändligt mycket större. I dag är det i hög grad de som kan bestämma om det skall bli ekonomiskt kaos och ekonomisk katastrof i Sverige eller inte. Förr kunde statsmakterna klara av detta genom kompenserande åtgärder och rätta till det hela, men handlingsfriheten i det hänseendet är nu starkt begränsad. Inte minst mot den bakgrunden är det väldigt allvarligt att man ändrar indexregleringen. En indexreglering som sätter ett tak vid 5,5 96 gör det naturligtvis svårare att träffa en avtalsuppgörelse än en indexreglering som bygger på full kompensation för inflationen — det är självklart. Budgetministern frågade mig om jag var beredd att sänka skatterna. Jag hänvisar till finansutskottet, som skriver att vi måste sänka skattetrycket i Sverige och att vi skall göra det genom att sänka utgifterna.

Fru talman! Jag noterade att Gösta Bohman inte hade något motargument till det jag sade om att det inte är skattetrycket som är orsaken till den ekonomiska brottsligheten utan helt andra faktorer. Det är enkelt att belysa genom att hänvisa till hur det ser ut i USA. Där har man ju ett lägre skattetryck än i Sverige men en högre ekonomisk brottslighet. Och inte sjönk vare sig den ekonomiska brottsligheten eller någon annan brottslighet i Kalifornien efter det att man genomfört skattereformen där och kraftigt sänkt skatterna! Tvärtom ökade brottsligheten. Det är faktiskt på det sättet att varken mittenpartiernas marginalskattereform eller moderaternas längre gående marginalskattesänkningar kommer att innebära ett stopp för eller ens en minskning av den ekonomiska brottsligheten. Den byggs upp av helt andra faktorer och har helt andra orsaker. Man kan konstatera att varken Gösta Bohman eller moderata samlingspartiet någonsin har befunnit sig i första ledet för att jaga de ekonomiska brottslingarna eller försökt få till stånd sådana medel som kunnat förhindra dessa brottslingar att komma undan. Man har inte ens velat vara med om att sätta stopp för nolltaxeringarna. Man är i stället ganska benägen att jaga skatter — man går den andra vägen således — för att minska möjligheterna att finansiera sociala gemensamma nödvändigheter till gagn för framför allt de små människorna i samhället. Gösta Bohman nämnde tidigare — jag antar att han tog ett exempel ur luften — att dagmammor skattefuskar. Det är klart att Gösta Bohman skulle kunna bidra till att förhindra det genom att verka för en utbyggnad av den kommunala barnomsorgen. Sedan skulle jag vilja säga beträffande hängning av skattefuskande ministrar att jag aldrig har förespråkat och heller aldrig kommer att förespråka att ministrar i Sverige skulle straffas med hängning, om de skattefuskade. Den inställningen har jag inte av hänsyn till ministrarna — det må gälla f. d. eller nuvarande ministrar — utan därför att jag tycker väldigt illa om sådana straffmetoder. Slutligen vill jag göra en sammanfattning av Gösta Bohmans huvudanförande. Jag tyckte att det fanns anledning att bemöta det, för det var ett av de fräckaste anföranden jag hört på länge. Jag tycker att det anförandet präglades av en sann Glistrupanda och att det därför fanns anledning att skarpt bemöta det.

Fru talman! Gösta Bohman åberopade mitt inledningsanförande här i dag. Det är nu ett tag sedan jag höll det. Jag sade då — det är fullt riktigt refererat — att det hade varit en stor fördel, om vi hade haft nuvarande inflationsskydd under 1970-talet, det decennium som ju onekligen lett fram till mycket höga marginalskatter. Jag har i siffror redovisat hur utvecklingen har varit. Visst är det så! Det är därför vi i folkpartiet under alla dessa år på både 1960 och 1970-talen arbetat för att få ett inflationsskydd. På den punkten har jag alltså Ingen anledning att backa tillbaka.

Om man då har övervägt olika metoder för att åstadkomma ett inflationsskydd i skattesystemet och kan få gehör för en viss variant, är det väl ett resultat i enlighet med vad vi sagt i regeringsdeklarationerna flera gånger. Jag åberopar vad som sades i regeringsdeklarationen 1979: ”Den” — dvs. regeringen — ”skall söka ett så brett samförstånd som möjligt. Det parlamentariska jämviktsläge som uppstått efter årets val ställer särskilda krav på att alla tar ansvar.” Den 7 oktober 1980 uttrycktes samma sak så här: ”Det är angeläget med en öppen redovisning av problemen. De utmaningar Sverige står inför under de kommande åren kräver både en bred insikt om de verkliga svårigheterna och en bestämd vilja till ansvarstagande och samförstånd från alla grupper i vårt land.” Det här har också Gösta Bohman varit med om att skriva under. De tre partierna har insett vikten av att samla så stora majoriteter som möjligt bakom fundamentala reformer. Dit räknar jag den här reformen. Gösta Bohman gör det uppenbarligen också — han sade att det var av utomordentlig vikt för den svenska ekonomin att vi får en marginalskattesänkning. Har man den här grundsynen är det rimligt att man försöker nå ett konstruktivt resultat som leder till sänkta marginalskatter. Det är det som Gösta Bohmans parti inte insett och varit med om. Ni har ställt er vid sidan av. Och det är det jag tycker är anmärkningsvärt. Jag kan väl också få åberopa ett direkt citat av Gösta Bohman från föregående år, från mars 1981. Då sade Gösta Bohman i Veckans Affärer, att behovet av indexregleringen minskar när man sänker marginalskatterna. Jag harinte gått så långt, utan jag har försökt att få med så mycket som möjligt av inflationsskyddet i det här skatteförslaget. Jag tycker att vi har gjort en hygglig överenskommelse på den punkten. Gösta Bohman var med på — jag har sagt det förut — att vi gjorde en mindre uppräkning av basenheten än vad systemet egentligen krävde för 1981. Varför är det så mycket sämre att göra det 1983, 1984 och 1985? Vad är skillnaden där? Vidare förhåller det sig naturligtvis så att när den här perioden fram till 1985 är förbi, är partierna fria att ta upp diskussioner om hur inflationsskyddet för resten av 1980-talet skall se ut. Jag kan försäkra Gösta Bohman att på den punkten kommer vi från folkpartiets sida att försöka värna om löntagarnas intressen, så att inte inflationen knuffar upp dem i högre marginalskatter på nytt. Vi vill naturligtvis värna om den här marginalskattesänkningen, så att den inte blir en treårssvala utan något bestående, i varje fall för 1980-talet. Det är ju det viktiga resultatet av de förhandlingar vi bedrivit och den överenskommelse som vi nått med socialdemokraterna, att vi nu fått ned marginalskatterna rejält för 90 96 av de heltidsarbetande. Det är ett mycket konkret och värdefullt resultat.

Fru talman! Vem som bar skulden till att trepartiregeringen bröts kan vi diskutera hur länge som helst. Vår uppfattning är den motsatta till Gösta Bohmans. Men oberoende av detta vill jag fråga Gösta Bohman: Hade inte Gösta Bohman och moderata samlingspartiet någon mening med att inbjuda arbetsmarknadens parter och socialdemokraterna till överläggningar? Inte var det väl på det sättet att man gick dit med ett fast och färdigt förslag, utan det var väl ett underlag för fortsatta diskussioner. Jag vill bara fråga om det inte var avsikten från moderaternas sida. I varje fall var avsikten från regeringspartierna i övrigt, att man skulle ha en diskussion och försöka komma fram till en lösning som kunde nå en så bred anslutning som möjligt. Sedan säger Gösta Bohman: Tala inte om moral! Ja, Gösta Bohman, jag säger detsamma: Tala inte om moral, när man i regeringsställning föreslår en arbetsgivaravgift som finansiering för skattereformen och sedan i opposition fördömer densamma!

Fru talman! Jag förstår att Rolf Wirtén tycker att det här är besvärligt, men jag förstår inte hans resonemang. Antag att det nu är så att den indexreglering som vi genomförde på vår tid i regeringen var så bra, att vi i dag kanske skulle ha haft 1970-talets skattetryck om den verkligen fungerat under hela tiden. Så inför man då en ny indexreglering, som jag kritiserar. Då säger Rolf Wirtén, att detta måste vi ha, men 1985 är vi fria att gå tillbaka till ett bättre system. Vad är det för underligt resonemang? Varför då inte behålla det som vi var överens om och genomförde och som vi lovade? Får jag påminna om vad det står i regeringsförklaringen, nämligen att en fortsatt reformering av skatterna är nödvändig och att regeringen slår vakt om inflationsskyddet — i bestämd form — i skattesystemet. Vi skall under mandatperioden genomföra den här skattereformen, stod det. Under mandatperioden har den ännu icke påbörjats. Men vi var förra året ense om att vi skulle påbörja den under mandatperioden. Mina frågor är — och det tycker jag är det väsentliga: Har Sverige i dag råd att höja företagens kostnader? Har Sverige i dag råd att höja det totala skattetrycket? Har Sverige i dag råd att försämra villkoren för produktionen, när arbetslösheten växer, när sysselsättningen viker, när vi producerar alltför litet och när vi konsumerar alltför mycket? Mitt svar är nära nog uttryck för en självklar logik: Vi har inte råd med detta slags skattepolitik. Marginalskattesänkningen är bra, även om den kunde ha blivit bättre om vi hade genomfört det förslag vi var överens om. Men den har försetts med bihang, som gör att situationen blir ännu sämre. Och den internationella utvecklingen har blivit sämre än den bedömdes vara när den diskuterades här tidigare i år. Våra bytesbalansproblem har ökat kraven på att vi skall få en stärkt konkurrenskraft. Alla är ense om att avtalsrörelsen blir besvärlig. I det läget, inför avtalsrörelsen, är självfallet en marginalskattereform bra. Men de andra inslagen — avdragen, finansieringen, inflationsskyddets begränsning — gör det svårare att träffa det ansvarsmedvetna avtal som utgör själva nyckeln till våra möjligheter att klara ekonomin framöver. Jag upprepar att det är mot denna bakgrund — inte av omtanke om den enskilde medborgaren i och för sig, även om jag gärna talar för den vanliga människan, som det heter, utan av omtanke om Sveriges ekonomi — som vi är så hårda i vårt omdöme gentemot de två partier som över natten, eller ”vid sittande bord”, bröt en i regeringen träffad överenskommelse och valde socialdemokraterna som partner i stället för oss moderater. Det är därför — mot bakgrund av våra ekonomiska problem och svårigheter och nödvändigheten av att klara sysselsättningen i framtiden — som jag är så kritisk. Det är inte därför att jag är pikerad eller stött i kanten för det som skedde — och som jag tyckte var moraliskt anstötligt.
Fru talman! Till det som senast anfördes vill jag bara säga att vi var besjälade av viljan att nå ett resultat, med en möjlighet att också få en bred parlamentarisk bas för en marginalskattesänkning. Det var också detta som Gösta Bohman och hans kolleger i den dåvarande regeringen var inställda på, eftersom man satte sig ned och förhandlade med socialdemokraterna. Då kan det ju inte rimligen vara så, som Ulf Adelsohn vid något tillfälle har sagt, att man hade gått så långt som man över huvud taget kunde tänka sig i den budpromemoria som vi lämnade över till socialdemokraterna att förhandla om. Ingen förhandling kan väl starta —i varje fall på realistisk bas — med att man säger att dit går vi men allt annat är omöjligt för oss att diskutera. Vi hade inte den inställningen. Moderaterna hade den uppenbarligen, i varje fall enligt vad Ulf Adelsohn har sagt i någon tidningsartikel. Jag tycker att det är en omöjlig inställning när man startar en förhandling. Vi ville alltså nå ett resultat — och gjorde det, och har nu bakom den här skattereformen två tredjedelar av Sveriges riksdag. Det är ett konkret resultat för löntagarna som icke Gösta Bohmans parti har haft möjlighet att nå. Får jag sedan bara när det gäller inflationsskyddet upprepa ett par saker. Jag sade i föregående replik att det hade varit till fördel om vi hade haft ett inflationsskydd under 1970-talet, och det är vi tydligen överens om. Men så har jag också sagt att det inte därför behövde vara ett heligt beslut som togs av den första trepartiregeringen, så att man absolut, till varje pris, måste hålla fast vid den modellen för ett inflationsskydd. Vi har sagt att det finns skäl, i en förändrad ekonomisk utveckling, att också ställa upp när det gäller en variant. Vi har inflationsskyddet kvar, och vi har tagit en variant som uppenbarligen Gösta Bohman i varje fall — som första namn i den motion som jag citerade ur tidigare — stod rätt nära. Jag citerar än en gång: ”En indexreglering bör enligt vår uppfattning genomföras på grundval av ett löneindex.” Man tar alltså sikte på hur löneutvecklingen skall bli framöver. Det är också precis vad jag här säger: Vi har ett löneutrymme, och går man längre än det utrymmet tillåter får man problem. Det är vi tydligen också överens om. Det är inte konstigare än att man kan försöka finna varianter i inflationsskyddet. Det jag sade om tiden efter 1985 var, att det i dag inte finns några fattade beslut om hur inflationsskyddet skall se ut bortom det året. Den frågan får vi ta upp på nytt längre fram. I den utlovar jag folkpartiets bistånd när det gäller att se till att vi får ett bestående inflationsskydd som är så bra som möjligt för framtiden.

Fru talman! För att förstå varför socialdemokratin har medverkat till, och t.o.m. tagit initiativet till den skattereform riksdagen i dag skall besluta om kan det vara bra att ha den historiska bakgrunden klar för sig. Den senaste stora reformen av inkomstskatten genomfördes 1970. Då övergick Sverige till en individuell beskattning, samtidigt som skatten sänktes för lägre inkomster och skärptes för högre. Det betydde skärpt progressivitet och högre marginalskatter, dock icke mer än att exempelvis marginalskatten vid LO:s genomsnittsinkomst 1971 var ungefär 45 90. Fördelningspolitiskt ansågs skattereformen vara ett viktigt steg mot inkomstutjämning — och kvinnans jämställdhet. Men det visade sig ganska snart att även om 1970 års reform i många avseenden höll vad den lovade, råkade den i svårigheter under 1970-talets påfrestningar. De kraftigt stigande nominella inkomsterna ”flyttade ned” progressiviteten till ganska normala inkomster. Marginalskatterna steg dessutom på grund av att kommunalskatten höjdes. Det mesta som påståtts om marginalskattens effekter kan ifrågasättas. Men på en väsentlig punkt är bevisningen klar — höga marginalskatter försvårar avtalsrörelserna och driver på inflationen. Så länge marginalskatterna ligger vid 50 26, räcker det med att bruttolönehöjningen är dubbelt så stor som den eftersträvade höjningen av nettolönen. Men däröver växer kraven snabbt. Vid 75 96 marginalskatt måste den fackliga organisationen uppnå en bruttolönehöjning som är fyra gånger så stor som den nettolönehöjning man vill uppnå för sina medlemmar. : En enkel kalkyl visar, att om 1981 års skatteskala låg oförändrad skulle marginalskatten vid LO-medlemmarnas genomsnittsinkomst vara 75 96 år 1985 — jag har då räknat med en årlig, nominell lönehöjning på 6 96. Den absolut dominerande delen av TCO:s medlemmar skulle ha marginalskatter på minst 85 90. Det stod således klart redan för flera år sedan att något måste göras för att minska inkomstbeskattningens effekter på lönebildningen. Och 1978 års socialdemokratiska partikongress beslöt också att partistyrelsen skulle arbeta fram en reformering av inkomstskatten. Men även andra problem hade uppstått. Den kraftiga inflationen under 1970-talet och den starkt stigande räntenivån hade skapat tidigare oanade möjligheter för den enskilde att undgå att betala skatt och att minska progressiviteten för egen del i skattesystemet. Vi fick det s.k. avdragsfolket, och vi fick nolltaxerarna. Genom att utnyttja den helt obegränsade avdragsrätten för räntor och rätten att dra av underskott på fastigheter, jordbruk, etc. från andra inkomster kunde förmögenheter byggas upp och lyxkonsumtion finansieras med av staten i realiteten betalade lån. Det var därför högst naturligt att 1978 års partikongress gav partistyrelsen ytterligare en uppgift: Ändra på avdragssystemet — stoppa missbruket! Uppdraget var av flera skäl inte alldeles lätt att genomföra. Det går inte, hur man än anstränger sig, att undvika att en allmän sänkning av marginalskatterna ger skattesänkningar, som blir större ju större inkomsten är. Med den kraftiga progressivitet som inkomstskatteskalan har, där uttaget på marginalen är 80 26 redan vid inkomster strax över 100 000, stod det klart att marginalskatten inte kunde sättas till exempelvis 50 > för de stora löntagargrupperna utan att skatten på inkomster mellan 100 000 och 200 000 kr. måste sänkas avsevärt. Inte heller avdragsbegränsningen kunde göras utan att problem uppstod. En stor del av ränteavdragen består av kostnader för boendet i vanliga villor, köpta av människor med högst vanliga inkomster, men som genom inflationen har stora lån och höga räntekostnader. En radikal beskärning av avdragsrätten skulle därför inte bara drabba missbrukarna av systemet utan även hundratusentals i detta sammanhang oskyldiga villaägare. Lösningen låg i att genomföra de båda reformerna samtidigt och samordnat enligt den modell som utarbetades av dåvarande norske finansministern Per Kleppe. I en rapport hösten 1980 från en arbetsgrupp, ledd av Gunnar Sträng, föreslog vi att marginalskatterna skulle sänkas så att de blev högst 50 26 för inkomster upp till ca 100 000 kr. Rätten att göra avdrag för räntor och för förluster i fastighet, jordbruk och rörelse skulle bestå. Men de skulle aldrig få leda till en skattelättnad som översteg 50 96 av avdragets belopp, även om den faktiska marginalskatten var högre. Därmed uppnås för det första att missbruket med skatteavdrag får sig en allvarlig knäck. För det andra får visserligen många villaägare ökade boendekostnader, när ränteavdragen inte längre sänker deras skatt lika mycket som förr. Men de kompenseras genom att den inkomstskatt de skall betala också sjunker. Och, för det tredje, den totala skattesänkningen för höginkomsttagare dämpas väsentligt genom avdragsreformen. Alla undersökningar visar nämligen att det är höginkomsttagarna som har de stora ränteoch underskottsavdragen. I själva verket var med denna rapport huvuddragen i 1982 års skattereform fastlagda. Rapportens förslag fick godkänt av en överväldigande majoritet av de ca 60 000 partimedlemmar som yttrade sig över rapporten till Strängs arbetsgrupp. Den slutliga uppgörelsen med mittenpartierna skiljer sig endast marginellt från riktlinjerna i arbetsgruppens rapport. Marginalskatterna sänktes ytterligare några procentenheter för inkomster strax över 100 000 kr. och det högsta marginalskatteuttaget på 80 96 sattes vid knappt 200 000 i stället för 300 000 kr., som vi hade tänkt oss. Men samtidigt gavs reformen inslag som direkt inriktades på låglönegrupperna. De får nu en särskild skattesänkning på drygt 1 000 kr., som inte är en följd av de ändrade marginalskatterna. Av värde för löntagarna är också att alla med inkomst av tjänst i fortsättningen får göra ett avdrag på 1 000 kr., även om deras resekostnader etc. inte uppgår till detta belopp. Dessa båda förändringar svarar i själva verket för mer än hälften av den totala kostnaden för reformen. Ändå är skattereformens fördelningspolitiska utfall inte tillfredsställande. Men det beror inte på att den bygger på en överenskommelse med mittenpartierna. Det beror inte heller på att den statliga inkomstskatten skulle ha förlorat sin progressiva och inkomstutjämnande karaktär. När reformen är helt genomförd 1985 kommer progressiviteten att vara starkare än den var efter 1970 års reform. Utfallet beror i stället på att reformen syftar till att reellt sänka marginalskatten. Trots avdragsbegränsningen och andra motåtgärder får höginkomsttagarna under åren 1983-1985 större skattesänkningar än de lågavlönade, genomsnittligt sett. Därför är 1982 års skattereform villkorlig. För att den skall genomföras i beslutad takt måste löneutvecklingen under dessa år ta hänsyn till skattereformens verkningar på fördelningen av de disponibla inkomsterna. I riksdagsbeslutet uppmanas de högre avlönade att visa särskilt stor återhållsamhet i sina lönekrav. Jag inbillar mig inte att detta minskar komplikationerna i en redan besvärlig avtalsrörelse. Men de högavlönade får inte bara väsentliga förbättringar av sina disponibla inkomster genom skattereformen. De skulle också förlora mest på att reformen omintetgjordes och förvandlades till en skärpning av skatten om inkomsterna stiger för snabbt. Men om dessa problem kan lösas och skattereformen genomföras på avsett sätt, råder det inget tvivel om att avtalsrörelserna i framtiden blir lättare att genomföra för alla löntagargrupper. Kostnadsoch inflationstrycket blir lägre. Förutsättningarna för en solidarisk lönepolitik blir bättre — allt detta enligt vår mening väsentliga resultat av den här reformen. Jag lyssnade till Gösta Bohman, som gjorde våldsamma angrepp på förslaget. Jag tycker att herr Bohman, nu när jag har följt honom ett antal år, uppvisar vissa likheter med en feberkurva, som varje valår når en topp när det gäller angrepp på skatterna och skattesystemet och när det gäller löften om skattesänkningar. Möjligen skulle det han säger göra större intryck på väljarna om det inte vore en så kolossal skillnad mellan Gösta Bohman i opposition och Gösta Bohman i regeringsställning. Han talar om att vi tänker höja ett antal skatter. Herr Bohman höjde 50-talet skatter under sina knappa fyra år som ekonomiminister. Den här skillnaden i moderaternas uppträdande när de har ansvar för den ekonomiska politiken och när de står utan ansvar visar en symtomatisk benägenhet att hela tiden återkomma. Gösta Bohman var ilsken på allt möjligt, och det mesta gick ut över de forna koalitionsbröderna. På en punkt känner jag att jag behöver gå i svaromål, och det gäller när han ondgjorde sig över att Olof Palme inte deltar i debatten om den, enligt Gösta Bohman, så ödesdigra skattereformen. För det första kan jag tala om för Gösta Bohman att Olof Palme kommer att diskutera ekonomi och skatter i denna kammare i morgon. För det andra: Vem var det, Gösta Bohman, som förverkligade en pojkdröm på karnevalen i Rio de Janeiro, medan alla trodde att han satt och väntade på att få diskutera Sveriges ekonomi med landets regering? Var han inte i hög grad frånvarande? Inte tyder väl det på något större intresse för Sveriges ekonomiska framtid och andra tråkiga och svåra frågor från moderata samlingspartiets nye ordförande. Men vi kanske får börja använda samma nostalgiska betraktelser om Gösta Bohman som han själv brukar använda om gamla socialdemokrater: Ordning och reda var det i moderata samlingspartiet på gamle kung Göstas tid. En väsentlig fråga återstår att lösa— reformens finansiering efter 1983. Här har vi inte kunnat enas. Mittenpartierna föredrar höjd arbetsgivaravgift, medan vi vill införa proms. Vi anser att denna nya produktionsskatt är mera rättvis och mera gynnsam för näringslivets utveckling än fortsatta höjningar av arbetsgivaravgiften. Därmed blir det valutgången den 19 september som kommer att avgöra om reformeringen av vårt skattesystem kommer att fortsätta på det området. Herr talman! Man har från många håll framhållit värdet av att dagens skattereform kan beslutas av en stor riksdagsmajoritet och av tre partier. Det ger skattebetalarna en betryggande säkerhet beträffande skattesystemets utformning under ett betydande antal år framåt. Det är också en av de grundläggande förutsättningarna för att det skall vara möjligt för arbetsmarknadens parter att sluta fleråriga löneavtal. Socialdemokratin delar den här uppfattningen. Vi ser dessutom skatteuppgörelsen som ett uppmuntrande, men tyvärr enstaka, avsteg från den blockoch konfrontationspolitik som har dominerat riksdagsarbetet under de borgerliga regeringsåren. Vi har hittills inte haft någon anledning att tro annat än att centern och folkpartiet kommer att stå fast vid skatteuppgörelsen, och således inte göra något försök att riva upp dagens beslut vid ett eventuellt fortsatt borgerligt regerande. Men under de senaste veckorna har vissa händelser inträffat som skapar oklarhet om hållfastheten i skatteuppgörelsen. För det första har de tre borgerliga partierna i finansutskottet författat ett gemensamt betänkande om riktlinjerna för den ekonomiska politiken — det betänkande som skall behandlas av riksdagen i morgon. Det är för all del inget dokument som imponerar genom sin klarsyn och handlingskraft, men det är intressant ändå. Moderaterna har uppenbarligen haft ett starkt inflytande över förslaget till riktlinjer för den ekonomiska politiken. Det gäller hotet om fortsatt social nedrustning och nedpressning av den offentliga servicen. Det gäller den totala oviljan att vidta några åtgärder för ökad sysselsättning och investeringar. Det gäller de moderata idéerna om en mera monetaristisk kreditpolitik. I och för sig är detta inga nyheter. Det bekräftar bara det fasta grepp moderata samlingspartiet — i eller utanför en borgerlig regering — tagit över den ekonomiska politiken. Men direkt uppseendeväckande är att de borgerliga partierna också enat sig om riktlinjer för skattepolitiken, vilket Gösta Bohman också noterade. Även här är det moderaternas synsätt som avgjort innehållet. Den enda riktlinje för skattepolitiken som finansutskottet vill slå fast är att marginalskatterna skall sänkas och att skattetrycket skall ner. Det övriga innehållet i dagens reform, t. éx. reformeringen av avdragsreglerna och kravet på en ansvarsfull finansiering, lyser med sin frånvaro. Naturligtvis är jag medveten om att moderaterna och mittenpartierna i skatteutskottet hamnat på vitt skilda linjer, och att man hårt bekrigar varandra i dagens debatt. Men här har ändå uppstått en situation där riksdagen och allmänheten måste få klara besked. Är den debatt vi nu lyssnar till bara en skenfäktning? Ingår i eftergifterna för moderaterna i fråga om den ekonomiska politiken också en mer eller mindre diskret uppgörelse om att anpassa även den framtida skattepolitiken till de moderata önskemålen? Det är inte bara den märkliga samstämmigheten mellan de borgerliga partierna i finansutskottet som föranleder dessa frågor. I en artikel i Dagens Nyheter den 29 maj skriver moderaten Staffan Burenstam Linder att ”skattefrågan kommer att visa sig hanterbar” den dag det eventuellt kan bli aktuellt att bilda en ny trepartiregering. Detta skall inte ske genom att moderata samlingspartiet frångår sitt motstånd mot exempelvis avdragsreformen, slopandet av indexregleringen och kravet på reformens finansiering, utan genom att mittenpartierna enligt Staffan Burenstam Linder ”högst frivilligt” kommer att riva upp dagens skattebeslut, tydligen på alla dessa punkter. Och Staffan Burenstam Linder tillägger, med en viss auktoritet, får det väl sägas: ”Inte heller kommer det att vara moraliskt smärtsamt för mittenpartierna att söka sig bort från överenskommelsen. De har en viss vana på området.” Herr talman! I ett avseende har naturligtvis Staffan Burenstam Linder och moderaterna logiken på sin sida. Han pekar på det orimliga i att en borgerlig trepartiregering skulle kunna ha ett oppositionsparti som regeringsunderlag i en central politisk fråga, där regeringen är djupt splittrad. Det skulle innebära, skriver Staffan Burenstam Linder, ”att man hade en regering på dagarna och en annan på nätterna”. Och jag undrar vad han syftar på med det. ; Han gör därmed helt klart att moderata samlingspartiet som villkor för att en ny trepartiregering skall bildas kräver att skattereformen rivs upp och görs om så att den passar moderaterna. Frågan är då: Vad innebär dessa motsägande besked? Vad innebär det att mittenpartierna mitt i striden om skatterna så anstränger sig att vara moderaterna till lags att man i finansutskottet mer eller mindre lägger sig platt för dem när det gäller den ekonomiska politiken? Vad innebär det att moderaterna anser sig kunna tala om för allt folket att mittenpartierna kommer att riva upp skattereformen på centrala punkter för förmånen att få bilda regering ihop med moderaterna? Vad har Gösta Bohman kunnat säga i den här frågan? Har han samma uppfattning som Staffan Burenstam Linder? Och vad menar herr Bohman med sitt eget inlägg i regeringsfrågan — för det var väl den han tog upp? Gösta Bohman sade, om jag hörde rätt: Vi ställer oss bakom finansutskottets uttalande, för där utlovas en sänkning av skatterna. Detta står naturligtvis — det har Gösta Bohman helt rätt i — direkt i strid med dagens beslut. Men, tillfogade herr Bohman, detta är den långsiktiga skattepolitiken. Och då är frågan: Hur lång är ”långsiktig” skattepolitik, Gösta Bohman? Kan moderaterna acceptera att det skattesystem vi i dag beslutar om skall gälla åtminstone under de tre år då det genomförs och att ni därefter skall börja med den långsiktiga skattepolitik som moderaterna vill ha? Eller är dét så att långsiktigheten tar vid den dag då det eventuellt blir fråga om regeringsförhandlingar? Om en stund skall riksdagen gå till beslut i skattefrågan. Vi socialdemokrater tänker inte vara med om det beslutet på falska premisser. Därför måste vi få helt klara och auktoritativa svar från folkpartiet och centerpartiet på följande frågor: Kommer centern och folkpartiet under alla förhållanden att stå fast vid det beslut om reformering av inkomstbeskattningen som riksdagen avser att fatta i dag? Kommer centern och folkpartiet i enlighet därmed att under genomförandetiden avvisa varje krav från moderata samlingspartiet om förändringar av reformens centrala innehåll?

Herr talman! Kjell-Olof Feldt inledde sitt anförande med att säga följande: För att förstå varför socialdemokratin medverkat och t.o.m. tagit initiativet till den skattereform riksdagen i dag skall besluta om bör man ha den historiska bakgrunden klar för sig. I den beskrivningen är Kjell-Olof Feldt och jag uppenbarligen ense, och det har varit utgångspunkten för min kritik mot mittenpartierna. Det är socialdemokraterna som har tagit initiativet till den här uppgörelsen, och det är en anledning till att vi är starkt kritiska mot den, för vi har erfarenheter av socialdemokratisk skattepolitik. Vi vet vad den innebär, vi vet vilka olyckliga konsekvenser den har fått för Sverige och vi vet att den också i fortsättningen kommer att få otillfredsställande konsekvenser för vårt land. Jag vill emellertid tillägga att det var en del kloka saker som Kjell-Olof Feldt sade också, och det brukar ju falla några sådana här pärlor ibland. Det var inte så länge sedan vi här i kammaren förde en debatt om behovet äv att sänka de svenska marginalskatterna. Jag var en av dem som drev den linjen hårt och konsekvent gång på gång år efter år. Men socialdemokraterna förklarade varje gång, långt in på 1970-talet, att marginalskatterna inte utgör några problem. Det totala skattetrycket är avgörande. Marginalskatterna är ingenting att bry sig om. Nu har socialdemokraterna uppenbarligen i alla fall kommit underfund med att marginalskatterna är ett väldigt problem. När det gäller att ändra marginalskatterna är det utomordentligt värdefullt att socialdemokraterna äntligen har begripit betydelsen av dessa stora problem. När det gäller den långsiktiga skattepolitiken, är emellertid skillnaderna mellan oss avgrundsdjupa. Vi vet — men socialdemokraterna har ju framlagt förslag om det — att socialdemokraterna redan 1983 kommer att höja det samlade skattetrycket med 12 miljarder kronor. Då kontrar Kjell-Olof Feldt och säger att när Gösta Bohman var ekonomiminister höjde han 60 skatter. Vad vi kan konstatera när vi ser i facit är emellertid att vi under den tiden sänkte det statliga skattetrycket. Det har vi herr Wärnbergs ord på för en stund sedan. Någonstans måste det vara något fel på den räknemaskin som Kjell-Olof Feldt har i skallen. När det gäller att tolka finansutskottets uttalande om den långsiktiga skattepolitiken ger jag ordet ”långsiktigt” innebörden ”principiell”. För mig har finansutskottet nu gjort en principiell deklaration, där utskottet naglar fast skattepolitikens betydelse för den ekonomiska politiken och drar upp riktlinjer för hur vi framdeles skall lösa våra ekonomiska problem, i den mån de beror på skattepolitiken. De principerna är bestående. Mot de principerna står det beslut som skall fattas här i dag. Därför är vi mot detta beslut.

Herr talman! Jag begärde ordet eftersom jag tyckte att den redogörelse som Kjell-Olof Feldt gav av finansieringen av reformen var något oklar. Jag vill ur det pressmeddelande som gick ut citera följande: ”Beträffande finansieringen har de tre partierna enats om att den för år 1983 skall ske genom en arbetsgivaravgift på 2,0 90. Förutsättningar föreligger inte att nu fatta beslut om finansieringen av de återstående stegen. Partierna är överens om att en fortsatt teknisk översyn av produktionsfaktorskatten skall ske samt om att undersöka förutsättningarna att införa ett avgiftsfritt belopp i botten av egenföretagarinkomsten därest finansieringen av reformen 1984 och 1985 sker genom höjda arbetsgivaravgifter.” Hur vi skall ha det i fortsättningen är en känslig fråga. För att inget missförstånd skall uppstå har jag här velat redogöra för vad överenskommelsen mellan de tre partierna i sin helhet innebar på denna punkt.
Herr talman! Kjell-Olof Feldt ställde två frågor till folkpartiet och centerpartiet om skatteöverenskommelsen beträffande den period som vi nu är på väg att fatta beslut om, alltså 1983-1985. Helt klart är att vi har ställt oss bakom detta förslag efter en långvarig och noggrann prövning av frågan, som Kjell-Olof Feldt själv varit med om. Jag tror inte att Kjell-Olof Feldt har någon anledning att ifrågasätta vår pålitlighet i denna fråga. Har vi träffat en överenskommelse, står vi naturligtvis fast vid den. Svaret på båda de frågor som Kjell-Olof Feldt ställde är ja. Å andra sidan skall vi emellertid vara på det klara med — det är Kjell-Olof Feldt själv naturligtvis — att det kan inträffa förändringar av dramatisk karaktär i samhällsekonomin. Detta får vi självfallet anpassa oss till. Inga representanter för något parti torde kunna säga annat än att en anpassning i så fall måste ske. I grunden råder det ingen tvekan om att vi står fast vid överenskommelsen.

Herr talman! Jag skulle vilja ställa två frågor till Kjell-Olof Feldt. Finansieringen skall klaras med en löneavgift som räknas av i den kommande lönerörelsen. Jag vet att socialdemokraterna inte är helt överens om den modellen, men även om modellen i stället hade varit en proms, är socialdemokraternas utgångspunkt att kostnaden skall räknas av i lönerörelsen. Tror Kjell-Olof Feldt att detta kommer att drabba samtliga som får lindringar i skatterna eller kommer det att drabba framför allt dem som tillhör LO och TCO-kollektiven? Det är nämligen min uppfattning att där kommer en sådan här metod att slå rakt över, medan andra grupper inte kommer att beröras på samma sätt. Det innebär att då faller hela talet om att alla skall vara med och betala. De som inte kommer att vara med att betala är konsulter och andra höginkomsttagare som beräknar sina löner på annan basis än vanliga arbetare och tjänstemän. De som inte kommer att vara med och betala är också de som fått de stora skattesänkningarna. Det har sagts från socialdemokratiskt håll, av Gunnar Nilsson, av Sten Andersson och tidigare i dag av Erik Wärnberg — jag uppfattade inte om Kjell-Olof Feldt också sade det — att skatteöverenskommelsen kan komma att brytas upp, om inte förutsättningen att höglönegrupperna visar återhållsamhet i lönerörelsen skulle uppfyllas. Jag vill ställa frågan till Kjell-Olof Feldt: Var anser man på socialdemokratisk sida att ”smärtgränsen” går för att man skall kunna tänka sig att bryta upp skatteöverenskommelsen? Jag har en känsla av att det inte finns så mycket faktisk verklighet bakom orden i det här fallet. Sedan tog Kjell-Olof Feldt upp en liten historik och sade att 1970 hade LO-anslutna arbetare i genomsnitt 45 20 marginalskatt. Tittar vi på utvecklingen av kommunalskatten, som Kjell-Olof Feldt också var inne på, kan vi konstatera att den är väldigt hög. Med 9 procentenheters höjning av kommunalskatten hamnar vi på 54 96 nu. Det är inte så fantastiskt långt ifrån den genomsnittliga marginalskatt som industriarbetare betalar i dag — det rör sig om bara 2 å 3 20 skillnad. Den stora frågan är då naturligtvis kommunalskatterna. Varför går ni inte till attack och gör någonting åt kommunalskatterna, som är det verkliga problemet för de breda skikten av inkomsttagare här i landet?

Herr talman! Jag tror att vi har anledning att vara tacksamma för det klara besked som riksdagen gavs av budgetministern, jag antar på hela regeringens vägnar och på de båda regeringspartiernas vägnar. Att förändringar av dramatisk karaktär kan påverka vårt skattesystem inser jag också, men den speciella förändring jag var ute efter var en förhandling med moderata samlingspartiet. Den hoppas jag att Rolf Wirtén inte hänför till kategorin dramatiska förändringar. Därmed är bollen tillbaka hos Gösta Bohman. Den vanligen så stöddige och av besked fyllde förre moderatledaren sade inte ett ord på den punkten. Han sade egentligen goddag — yxskaft. Vi är emot principerna, sade han, och därför är vi emot beslutet. Ja, men tänker ni ha en regering om dagen och en annan om natten, som Burenstam Linder uttryckte det? Det är väl inte lätt att vara ekonomiminister och skifta färg på det viset från vitt till svart i ett kör. Måste inte moderata samlingspartiet tala om för sina väljare hur det ställer sig till skattereformen? Såvitt jag förstår tänker ni föra en enorm valkampanj ifråga om skatterna — det tycker jag framgick av vad Gösta Bohman sade i sitt inlägg. Tänker ni släppa hela den kampanjen lika väl som ni släppte er fantastiska skattekampanj 1976? Tänk, så mycket affischer ni fick bränna den gången! Gösta Bohman var så arg — de fick inte ens visas i TV. Råka inte ut för det en gång till, Gösta Bohman, att ni för en valkampanj som går i kvav omedelbart! Men ge beskedet i dag att ni accepterar den här skattereformen! Då vet åtminstone era väljare vad era löften är värda. I annat fall vet de ingenting. Jag vet inte var Gösta Bohman har fått det ifrån att vi tänker höja skattetrycket 1983 med 12 miljarder. Det är en mycket fantasifull siffra, som måste vara hämtad från något av de moderata partikanslierna. Det här mysteriet med att den statliga skatteandelen sjönk något är inte så svårt att förklara. Gösta Bohman sänkte skatterna för företagen och höjde dem för löntagarna. Så gick det till. Skatterna sänktes för företagen med 8 miljarder kronor, medan de höjdes för löntagarna. De fick ett ökat skattetryck och företagen ett lägre, utan att det ledde till några för landet påvisbara förbättringar. Till Tommy Franzén hinner jag inte säga många ord, annat än att alla kommer att drabbas av avräkningen. Det gäller samma villkor för de olika löntagarorganisationernas medlemmar. Men de som är organiserade och har högre löner skall ta lägre lönehöjningar än andra, och egenföretagare — konsulter och liknande — drabbas också av denna avgiftshöjning. Var smärtgränsen går kommer nog löntagarna att tala om för oss, om den dagen skulle komma.

Herr talman! Ingalunda är jag redovisningsskyldig inför Kjell-Olof Feldt om hur vi ser på regeringsfrågan. Däremot är vi redovisningsskyldiga inför väljarna. Den omständigheten att vi i dag röstar emot det skatteförslag som vi tycker är dåligt gör inte det skatteförslaget bättre därför att det har genomförts. Vi kommer att bekämpa det skatteförslaget även om det är genomfört, på samma sätt som vi kommer att bekämpa andra företeelser som vi tycker är felaktiga i vårt samhälle, och vi kommer att verka för att ändra dem efter måttet av vår förmåga. Vår förmåga att åstadkomma detta kommer i hög grad att bli beroende dels av valutslaget, dels också av den ekonomiska verklighet som vi befinner oss i i det ögonblick då man eventuellt — om den bästa utgången inträffar — skall förhandla om vad som skall ske. Då kan läget vara sådant att det förverkligas som Rolf Wirtén antydde, nämligen att vi befinner oss i en dramatisk situation som kan ändra på väldigt mycket. Andra omständigheter kan också spela in. Men det är den ekonomiska verkligheten — vad som är bra och nödvändigt för Sverige — som kommer att vara avgörande för vårt ställningstagande i den situationen. Kjell-Olof Feldt frågade: Var har Gösta Bohman fått det ifrån att vi vill höja skatterna 1983 med 12 miljarder? Vi räknar bara ihop de förslag som ni har ställt i riksdagen och som ni har reserverat er för, och summan av kardemumman blir 12 miljarder kronor netto i skattehöjningar. Det är bara att räkna. Sätt i gång själv, om inte Kjell-Olof Feldt har det här klart för sig. Jag menar att den fråga som vi ställs inför i valet är om vi skall klara vår ekonomi genom höjda skatter eller om vi skall få i gång den genom att inte höja skatterna och hellre sträva efter att sänka dem. Vi är inte det enda land som har ställts inför det problemet. Det går att sänka marginalskatterna. Jag skall ta två exempel. Det ena är Västtyskland. Mellan 1950 och 1958 sänkte Västtyskland marginalskattetaket från 95 9 till 53 96. Taket var år 1980 56 96. En västtysk som det året hade inkomster på i runda tal 300 000 kr. fick behålla 44 96 av varje nytjänad hundramarkssedel. Västtyskland är inte styrt av mina partivänner. Det är styrt av socialdemokraterna, som uppenbart vet mer om hur ekonomin skall fungera än socialdemokraterna i Sverige. Det andra exemplet är det japanska. Japans skattesystem kollapsade under kriget, därför att progressionen av skattetrycket hade ökat så starkt. Då skedde en radikal omläggning av skattesystemet. Marginalskatterna sänktes från 85 till 55 96. Den skattefria inkomsten fördubblades. Vinstskatten för företagen sänktes, och bolagsskatten avskaffades helt. Då växte inkomsterna, och pengarna gick tillbaka till medborgarna i form av nya skattesänkningar. Mellan 1954 och 1974 höjdes gränsen för skattebefrielse alla år utom tre. Inkomstskatten sänktes elva gånger. Vi känner alla till Japans ekonomiska styrka i dag. Vi känner också till Sveriges ekonomiska kris. Den beror inte i ringa utsträckning på att vi har haft en felaktig skattepolitik i Sverige. Kjell-Olof Feldt avrättade f. ö. själv — jag håller med på den punkten — 1970-talets skattepolitik, den som socialdemokraterna var ansvariga för.

Herr talman! Jag fick inte mycket svar av Kjell-Olof Feldt. Det enda han sade var att löntagarna vid smärtgränsen kommer att skrika till. Det tror jag säkert. Men det måste ju ändå finnas något mått när man från socialdemokratins sida går ut och säger att den här skatteuppgörelsen kan vi bryta upp. Vad jag kan få klart för mig och vad jag också misstänkte redan tidigare är att det skall till ett oherrans väsen från landets löntagare, innan Kjell-Olof Feldt 'm.fl. är benägna att börja tumma på den borgerliga skatteuppgörelsen. När det gäller låglönegrupperna så hade Erik Wärnberg och jag en debatt i dag om detta. Vi knöt an till det som också Kjell-Olof Feldt talade om i sitt anförande. Vi sade att låginkomstgrupperna skall kompenseras och att de hade bett att få kompensera sig i lönerörelser i stället för i skatteuppgörelser. Det är klart att detta är ett försvar för att de i en skatteuppgörelse inte får någon skattelättnad. Tvärtom får de totalt ökat skattetryck, även om man räknar bort dem som är deltidsarbetande, såsom Erik Wärnberg gjorde. Men hur skall man kunna kompensera sig i lönerörelser? Socialdemokraterna säger i den motion som de väckt med anledning av kompletteringspropositionen att avtalsrörelsen bör ge ett resultat som gör det möjligt att få ned inflationstakten och stärka den svenska industrins konkurrenskraft. Vad är det här liktydigt med? Ja, det är inte liktydigt med något annat än att hålla tillbaka lönerna, att trycka ner lönerna. Hur skall man kunna kompensera låginkomstgrupperna, som skulle behöva ha löneökningar på 18, 20, 25 för att kompensera den skatteuppgörelse som socialdemokraterna har gjort med mittenpartierna? Jag vill sedan komma tillbaka till frågan om den industriarbetare som representerar genomsnittet. Man kan konstatera att denne får en skattesänkning på möjligen 1 000 kr. efter det att löneavgiften är avräknad. Det är ju ganska drastiskt, tycker jag, att ta ett sådant steg och ge den här industriarbetaren en så pass dålig utdelning på århundradets skattereform. Det var något i den stilen som uttalades av en socialdemokratisk ledare när förslaget presenterades. Det talas om 1000 kr. — bara de senaste sex åren.har samma industriarbetare gjort en reallöneförlust på 6 000 kr. Han har halkat efter i reallöneutvecklingen och i konsumentprisutvecklingen. Man borde i stället ha tagit ett grepp för att återställa köpkraften för de stora, breda massorna — inte för höginkomsttagarna, som har inkomster över 125 000, 130 000 kr. De har klarat sig hittills, och de skulle klara sig väldigt bra i fortsättningen också.

Herr talman! Gösta Bohman har det inte lätt. Här skall han dels framstå som riddare Galahad på den vita springaren som attackerar denna skattereform, skattesystemet och skattetrycket — allt. Dels skall han framstå som en trovärdig regeringspartner till de partier som fattar det skattebeslut som Gösta Bohman hatar så intensivt. Detta tänker Gösta Bohman få att fungera fram till den 19 september. Det är klart att han inte är redovisningsskyldig för mig. Jag tänker inte rösta på moderaterna — det lovar jag. Men många andra kan fundera på hur detta skall gå till — det förefaller som om Det är några som också gör det. De kan möjligen fråga sig vad moderaterna menar med denna våldsamma kampanj mot skattereformen. Den höjer skattetrycket. Den ruinerar villaägarna. Den är omöjlig att administrera. Den skall bekämpas, säger moderaterna. Detta kan tolkas på två sätt. Antingen tänker ni verkligen bekämpa denna skattereform genom att försöka fälla alla regeringar som står för den, eller också blir det precis som Staffan Burenstam Linder säger: En regering om dagen och en annan om natten. En ekonomiminister som är moderat skulle bekämpa det skattesystem som han administrerar. Jag hoppas att vi partier som är med om denna skatteuppgörelse i någon mån kan hjälpas åt att avslöja detta moderata dubbelspel. Sedan till Tommy Franzén: Han inser kanske själv att fyra års reallönesänkningar inte kan hämtas in genom en omläggning av beskattningen. Vi har många gånger förklarat att det enda som ger utrymme för reallönehöjningar framöver är att vi får i gång den ekonomiska tillväxten, får fart på industrin, investeringar och annat i Sverige. Det vi har kunnat göra genom skattereformen är att moderera vissa verkningar av den politik som har förts, men vi kan aldrig utplåna den. Om vi icke rör skattesystemet, skulle den LO-medlem som i dag har en marginalskatt på 55 26, och alltså får behålla 45 kr. av en hundralapp, 1985 får betala 75 26. För att han då skall få 1 kr. i lönekuvertet, måste LO få fram en lönehöjning på 4 kr. Jag ville bara säga detta, eftersom det även ligger i LO-medlemmarnas och LO:s intresse att vi reformerar skattesystemet på detta vis. Jag tror inte att Tommy Franzén skall bekymra sig så mycket om de fördelningspolitiska verkningarna. De organisationer som kommer att driva dessa frågor kommer att göra det i förvissningen att det — hoppas jag — finns en regering som i alla avseenden för en fördelningspolitik som gynnar de lägre avlönade. Därmed kan vi också stödja de människor som har råkat illa ut under de borgerliga åren. Det kan vi då göra på annat sätt än genom skatterna.

Herr talman! Låt mig innan jag börjar mitt egentliga anförande göra en liten utvikning genom två aktuella citat från denna debatt. Det första syftar på Rolf Wirtén och lyder: ”så långsamt fungerar det väl inte i hans skalle”. Det andra är: ”någonstans måste det vara något fel på den räknemaskin som Kjell-Olof Feldt har i skallen”. Båda är fällda av en f. d. partiledare. I politiken är det ibland bra med ett skarpt språk — det kan vara på sin plats. Men låt oss i alla fall inför dessa båda yttranden minnas att det här är ett parlament. Låt oss därför inte göra det till en gammaldags kaserngård. Herr talman! I Sverige pågår ett ekonomiskt och ideologiskt krig. De som har makt och rikedom i samhället för detta krig mot arbetarklassen och folkflertalet. Deras krigsmål är inte bara att tränga tillbaka de breda folklagren från ställningar som dessa med möda lyckats upprätta inom ett fientligt klassamhälles ram. Deras krigsmål är också ett annat, mer långtgående. De vill rasera vad som utvecklats av självständiga sociala värderingar, av solidaritet, av medvetande hos Sveriges arbetarklass. Det är mot klassmedvetandet och sinnenas självständighet hos de nedtryckta man riktar sig. Aldrig sedan 1930-talets fascistiska våg har arbetarrörelsen, nationellt och internationellt, ställts inför en farligare och mer aggressiv angripare. Spjutspetsen i detta krig utgörs i Sverige av Arbetsgivareföreningen och moderata samlingspartiet. Ett av deras vapen är den nygamla form av skattepolitik och skattefilosofi som nu predikas från de akademiska lärostolarna och som sprider sig som en löpeld bland skrämda småborgare, vars perspektiv i livet markeras av staketet på villatomten och symboliseras av fixeringen till det egna checkhäftet som varande världens centrum. Det är denna form av mänsklig förflackning som de krigförande nu också försöker använda för att slå en bräsch i arbetarklassens medvetande och ideologiska försvar. Därför att på denna splittring, omedvetenhet och förflackning hos stora grupper människor kan det stora multikapitalet bygga sin makt över själarna och över politiken. Den nyliberala skattefilosofin saknar varje uns av vetenskaplig förankring. Ingenstans bekräftas några påståenden om att skattesänkningar uppmuntrar arbete, främjar sparande eller motverkar inflation. Ingenstans kan visas att skatter till den offentliga sektorn skulle motverka ekonomins utveckling eller tränga undan initiativ. Det är exakt tvärtom. Högkonjunktur och full sysselsättning har regelmässigt kunnat råda bara i samband med en hög statlig aktivitet och en omfattande beskattning. Hög investeringsbenägenhet hos privatkapitalet har aldrig följt på en minskad offentlig sektor. Den har regelmässigt varit högst, när den offentliga sektorn varit som mest omfattande. T. o. m. företagsvinsterna visar sig vara högst under de perioder när samtidigt den offentliga sektorn och beskattningen haft en hög eller stigande omfattning. Bakom nyliberala professorers floskler står ingen vetenskap. Där står bara det brutala och krassa egenintresset hos en allt mindre och alltmer parasitisk finansbourgeoisie. Men den nyliberala skattefilosofin står också i motsättning till något annat, som är större och djupare: till arbetarklassens och arbetarrörelsens självständiga idéer, dess dröm om rättfärdighet och jämlikhet, om social befrielse vunnen gemensamt med andra, dess etik och moral. För arbetarrörelsens klassiska politik är beskattningen ett medel, ett medel för att förändra klassamhället, för att minska sociala, kulturella och politiska skillnader. Så var också skattepolitiken infogad i det politiska tänkande som Ernst Wigforss en gång stod för. Och en bättre identifikation av klasspositionerna i denna strid kunde knappast ges än med en hänvisning till när dåtidens högerparti via en av landets stora dagstidningar proklamerade parollen: ”Wigforss skatteförslag är ett nytt försök till stöld.” Det är den borgerliga samhällsfilosofin i sin grova enkelhet. Orättvisa för flertalet är fåtalets frihet. Social rättvisa är stöld. För Wigforss och de som tänkte som han var skattepolitik också arbetsmarknadsoch konjunkturpolitik. Jämnare inkomster ger högre och stabilare efterfrågan. Ökade resurser för den offentliga sektorn ger möjligheter att bekämpa kriser och försvara rätten till arbete. Vari ligger då grunden till en arbetarrörelses motoffensiv mot nyliberalismen och dess penningstinna propagandaapparat? Den ligger inte i att man gör kompromisser, pressad därtill av finansbourgeoisiens hotelser och hetsstämningarna och primitivismen hos dess småborgerliga massarmé. Eftergifter av det slaget leder alltid till nederlag. De kan bara uppfattas som ett uppgivande av självständigheten och som en övergång till och ett accepterande av motståndarens synsätt. Motoffensiven kan bara ske utifrån en självständig ideologi, en ideologi som har sin styrka i att den utvecklar den klassmässiga politiska medvetenheten och självständigheten hos arbetarrörelsens sociala bas, en ideologi som riktar sin udd mot klassamhället och klasskillnaderna och framhåller känslan för rättfärdigheten och allas lika värde. Den socialdemokratiska partioch riksdagsledningens överenskommelse med mittenpartierna är ingen motoffensiv. Den är en reträtt. Den är ett halvt medgivande att skatteterroristerna på högerkanten i princip har rätt i sitt prat om marginalskatter. I vpk fruktar vi att den socialdemokratiska ledningen här spelar ett farligt och högt spel. Det är sannerligen inte med någon glädje vi konstaterar det. Vi unnar uppriktigt socialdemokratin en kraftig valframgång i höst — lika väl som vi ser att det borgerliga blocket får ett rejält nederlag — och vi skall efter måttet av våra krafter försöka bidra till att den målsättningen förverkligas. Men vi hade velat se en uppslutning av båda arbetarpartierna och av alla progressiva krafter och skikt i samhället kring en skatteoch fördelningspolitik i Ernst Wigforss anda, i jämlikhetens anda. Vi kan därför inte frånsäga oss skyldigheten att skarpt kritisera den väg som socialdemokratins toppar här slår in på i skattepolitiken. Vi tror att ni gör fel i en rad viktiga avseenden. Vi tror att ni gör fel fördelningspolitiskt. Ni raserar de rester som har funnits kvar av Ernst Wigforss sociala omfördelningstanke. I regeringsställning administrerade socialdemokratin det kapitalistiska samhället. När detta samhälle började visa stagnation och nya strukturella drag, då svarade man inte med att gripa in och börja upprätta nya strukturer för att åstadkomma en maktförskjutning till folkflertalets fördel. I stället övergav man sina omfördelningstankar och lade skatterna till rätta för högkapitalismens institutioner och strukturer. Omfördelningen i skattesystemet gröptes ur. Och de borgerliga regeringarna har raskt accelererat i den strävan sedan 1976. I dag är 15 96 av de samlade skatterna progressiva, 85 I är icke-progressiva och en allt större del av dem är direkt regressiv, dvs. drabbar de små proportionsvis mer än de stora. Skatteöverenskommelsen mellan s och mittenpartierna utgör en fortsättning på den tendensen. 7 96 av inkomsttagarna får lägga beslag på mer än hälften av den skattelättnad förslaget avses åstadkomma. Tar man hänsyn till avdragsbegränsningen får de 7 76 bland inkomsttagarna som ligger högst på inkomstskalan fortfarande 43 26 av lättnaden, och de 3,5 26 som är allra rikast får ensamma 21 960 av lättnaden. Då är det hela dessutom kopplat till att den breda massan löntagare skall hålla tillbaka sina löneanspråk i ett läge där deras reallöner stadigt sjunkit under en följd av år. Vi tror att detta är farligt både sett till sina sociala effekter och sett till sina politiska verkningar. När socialdemokratin gör upp med två borgerliga partier i detta nyliberalismens klimat och i dess anda, då skapar det inte offensiv. Det skapar vilsenhet och oklarhet. Det berövar de breda folklagren liksom aktivisterna i arbetarrörelsen den nödvändiga anknytningen av den praktiska politiken till en rättvisans idé, till ett socialt och moraliskt ställningstagande. Det gör att viktiga klassmässiga och politiska gränser riskerar att suddas ut. Det gör att den socialdemokratiska delen av arbetarrörelsen i en tung fråga måste gå ut i valrörelsen utan ett eget egentligt program, utan en egen klart iakttagbar ståndpunkt, som skiljer sig från den borgerliga. I kampen mot borgerligheten är det farligt ifall människorna uppfattar att det finns ett diffust mittfält, där alla katter är grå. Det bidrar bara till den osäkerhet som i dag finns bland dem. Det viktigaste i dag är att slå borgerligheten, att definitivt beröva den parlamentarisk majoritet, så att den aldrig mer får riva ner och förstöra vad generationer nertryckta människor byggt upp. Det uppnår man bara med ett klart alternativ, som har en ideologisk och moralisk lödighet och som är klart igenkännligt. Men hur tror ledarna för socialdemokratin att man skall kunna åstadkomma någon sådan identifiering från arbetarrörelsens bas med en sådan här kompromissprodukt, byggd på halva den nyliberala filosofin? Hur skall det framstå utåt, när man gör gemensam front med två borgerliga partier, som när de över huvud taget har några idéer som regel har fått dem av moderaterna? Jag kan tänka mig att denna skatteöverenskommelse delvis går tillbaka på en hos socialdemokratins ledning ofta förekommande rädsla för de s.k. marginalväljarna. Jag tror att man här har en allvarlig felsyn. Enligt min mening talar all erfarenhet för att det är så. De båda arbetarpartierna här i Sverige har alltid gjort sina bästa val, när de framstått i en klar identitet. Det är då de har vunnit respekt. Det är då arbetarrörelsen kan verka mobiliserande och bryta en hotande passivitet i väljarbasens utkanter. Det kan förtjäna att påminnas om att det valsociologiskt sett ingalunda är småborgerligt tänkande villaägare som utgör arbetarrörelsens potential och möjlighet. Dess dolda potential finns tvärtom bland valskolkarna hos de sämst ställda. Det finns massiva arbetarstadsdelar i min hemstad, där jag vet att man har valdistrikt med valdeltagande som bara är 65 96. Där finns de människor man måste mobilisera fram till september. Det bästa vore därför enligt vår mening om socialdemokratin kunde förmå sin ledning att riva upp denna överenskommelse — helst före valet.

Herr talman! Jag vill börja med att lämna en förklaring. Både herr Bohman och herr Wirtén har personligen meddelat mig och beklagat att de inte har tid att stanna kvar längre i kammaren. Jag har svarat dem att jag inte kan godta en sådan förklaring. Alla som minns mig från den tiden då jag satt på regeringsbänken vet att jag följde sådana här debatter tills de var slut och voteringen överstånden. Detta innebär emellertid att jag kan avstå från att hålla mitt egentliga anförande. Jag har en viss motvilja mot att i en politisk debatt vända mig till personer som inte är närvarande. Men jag vill ändå göra ett par kommentarer under en väsentligen förkortad taletid. Man har i den här debatten försökt lämna historiska redovisningar över socialdemokraternas ståndpunkt i fråga om deras principiella inställning till marginalskatterna och sagt att det nu har skett en väsentlig förändring i denna. Jag vill lugnt och stillsamt erinra om att under både 1950 och 1960-talen var marginalskatten inget problem för den alldeles övervägande delen av de svenska skattebetalarna. I mitten på 1970-talet började marginalskatterna att bli ett problem. Det föranledde oss att i de s.k. Hagauppgörelserna göra vissa marginalskatteförändringar, då inskränkta till just de breda inkomsttagargrupperna. Vi gjorde inga förändringar uppe i toppen. Men det är alldeles självklart att man inte kan hålla på med att ändra på det sättet hur länge som helst. Skalan blir för brant, och skalan blir omöjlig. Av den anledningen sade vi ifrån 1978 att vi får angripa det här problemet på ett annat och mer ingående sätt. Det har vi gjort sedan dess. Och det har i den här debatten erinrats om hur socialdemokratin började med sitt arbete i ett tidigt skede, prövade det i grundorganisationerna, tog fram ett förslag som så småningom nu i alla sina väsentliga delar kommer att, hoppas jag, föranleda beslut här i kammaren. Det har också sagts här att det är en väsentlig majoritet av de svenska partierna, representanter för det svenska folket, som står bakom uppgörelsen — jag gissar ungefär 75 90. Jag vill tillägga att till denna uppgörelse har också Landsorganisationens ledning och tjänstemännnens, TCO:s, fackliga ledning anslutit sig. De båda organisationerna representerar tre miljoner av de svenska löntagarna. Detta ställningstagande har självfallet föregåtts av noggranna och ingående prövningar av frågan både från politiskt håll och från de fackliga organisationers sida som jag här berört. Det är ingen hastigt påkommen ståndpunkt vi kommit fram till när vi vägt fördelar och nackdelar mot varandra. Produkten är följaktligen en förhandlingsprodukt, även om den i allt väsentligt baserar sig på den socialdemokratiska uppläggningen. Ett väldigt väsentligt inslag är att reformen är kostnadsneutral och fullt ut finansierad till sina 9 miljarder. Det andra är att man rensar den här något virriga debatten som präglats av: Blir det skattehöjningar eller blir det skattesänkningar? Man har återfört debatten till vad det egentligen gäller: Det är en omläggning av den svenska beskattningen på ett sådant sätt som vi tror att bl.a. tidsutvecklingen klart motiverar. Revisionen på avdragssidan — och det har understrukits här i dag — är framför allt bra från den utgångspunkten att den dels innebär en skattepolitisk rättvisa, dels återställer respekten hos den enskilda människan gentemot skuldsättningsproblemen. Det innebär att det också är bra för hela den svenska kreditmarknaden. Vi kunde mötas i den här kompromissen om marginalskatteproblemet och om avdragsproblemet. Reaktionen mot uppgörelsen tar ofta sitt element från vissa individuellt uttagna verkningar. Det finns självfallet högavlönade utan avdrag som tjänar mycket pengar på den här reformen. Det finns högavlönade med stora avdrag som förlorar lika mycket pengar på reformen. Landsorganisationens medlemmars medellön torde i dag ligga mellan 75 000 och 80 000 kr. För dem innebär den här reformen en marginalskattesänkning på ungefär ett tiotal enheter. Förhandlingsutrymmet skall fördelas med hänsyn till den genomförda reformen. Här beklagar jag att Gösta Bohman inte är kvar i kammaren. Han gjorde gällande att man löpte stora risker med hänsyn till den kommande avtalsrörelsen. Jag tror att man enklast bemöter detta genom att se till vad en av de ansvariga, nämligen LO:s avtalssekreterare, sagt i en artikel som publicerades för litet sedan. Han slår där fast att moderaterna upprepar sina våldsamma angrepp mot skattereformen och kräver att denna rivs upp. Han fortsätter: ”Detta fyller mig med djup oro. Det är uppenbart att moderaterna räknar med att mittenpartierna kommer att göra väsentliga eftergifter i skattefrågan efter valet, om detta resulterar i borgerlig majoritet. Den osäkerhet som härigenom uppkommer skapar stora problem inför den kommande avtalsrörelsen.” Han utvecklar detta närmare genom att säga: ”Vi har, från Landsorganisationens sida, ställt oss bakom den föreslagna skattereformen. Det nya skattesystemet kommer att göra det mindre förmånligt med olika typer av improduktiva penningplaceringar, som inte är till nytta för vare sig produktion eller sysselsättning.” Han slår vidare fast: ”Just mot dessa åtgärder riktar moderaterna med nästan bedövande konsekvens sina attacker. Moderaterna går emot varje form av avdragsbegränsning för höginkomsttagarna. De avvisar den koppling som har gjorts till kommande avtalsrörelser, med innebörden att huvuddelen av löneutrymmet ska avsättas för de lågavlönade. De vill finansiera reformen genom ytterligare nedskärningar av statsutgifterna. Detta ska bl a ske genom att ge mindre pengar till beredskapsarbeten. De arbetslösa ska alltså bekosta moderaternas skattelättnader för höginkomsttagarna och kapitalägarna.” Efter en sådan klar och — vågar jag säga — representativ redovisning av hur man ser på uppgörelsen på LO-håll uttalar Gösta Bohman sin rädsla för vad det här skall ge för resultat i de kommande avtalsrörelserna. Hotet är, som Landsorganisationen ser det, inte den här reformen. Hotet är herr Bohman och det moderata samlingspartiet. Man får se den här reformen som en helhet. På något annat sätt kan man inte betrakta den. Moderaterna har, efter det att uppgörelsen blev ett faktum, drivit en skräckpropaganda utan gräns, sedan nu herr Bohman på sedvanligt sätt — jag vågar säga: i ilska och raseri — marscherat ut ur kanslihuset. Det var inget nytt för oss som umgicks med herr Bohman vid de tidigare Hagaförhandlingarna på 1970-talet. Det slutade i allmänhet med att han slog i dörrarna och sprang ifrån förhandlingarna. Samma historia upprepades även denna gång. En viss normalisering av temperaturen, dvs. eftertankens kranka blekhet, har vi väl kunnat avläsa — kanske inte så mycket hos herr Bohman ännu, men hos hans efterträdare som partiordförande. Men det hela har lämnat efter sig oklarhet beträffande i varje fall moderaternas kommande uppträdande. På våren 1981 kunde inte herr Bohman umgås i samma kanslihus som centerpartiet och folkpartiet, därest de skulle hålla fast vid uppgörelsen. Men han vill ju så gärna tillbaka till huset, tillsammans med centerparti och folkparti. Någon annan regeringschans föreligger inte för moderaterna. Herr Bohman står, för att använda ett gammalt bibliskt uttryck, som Bileams åsna mellan de båda hötapparna. Dels har han ett behov — och han utnyttjar det — av att skälla på reformen och därmed underkänna omdömet hos de andra borgerliga gamla regeringsbröderna, dels har han ett behov av att ändå få hålla den här skrangliga bryggan så pass stabil att det går att vandra vidare på den, om situationen efter den 19 september skulle föranleda det. Det här ordnar man nu på det förunderliga sättet att man i olika debattartiklar säger att reformen är så dålig att den ramlar sönder av sig själv. Detta behöver inte vara någon politiskt kontroversiell fråga — det löser sig därför att reformen är så dålig. Och som det här tidigare har sagts: herr Burenstam Linder har ju löst problemet på ett enkelt sätt genom att säga att eftesom centerpartister och folkpartister är vana att vända på klacken i viktiga politiska frågor så gör de det även här — så detta reder säkerligen upp sig på ett eller annat sätt. Jag vill emellertid ge herr Wirtén, trots att han nu är frånvarande, ett erkännande här i dag för det klara besked han gav, att i varje fall han står fast vid uppgörelsen, även om det kommer att osa svavel fram till september månad från de moderata talarstolarna. Jag skulle ändå vilja ge herr Bohman ett gott råd. Nu är han tyvärr inte här så att han kan motta mina råd, men han kan ju läsa i protokollet. Det råd jag skulle ge honom är: Ge upp den här kampen, herr Bohman! Skulle vi mot förmodan få en borgerlig övervikt efter höstens val, så är ju den enda chansen att regera för herr Bohman att han snällt och ödmjukt ”kryper in i” den skatteöverenskommelse som vi här i dag behandlar. Det kan ju tänkas att Ulf Adelsohn, den nye moderate partiledaren, i det här hypotetiska fallet — och jag skulle tro med herr Bohman i släptåg — gör denna scenförändring. Ytterligare kan jag säga att jag personligen, efter många år av trivsamma och hårda debatter med herr Bohman, är angelägen om att han inte skall sluta sin politiska bana som en politisk vingelpetter. Jag vill varna honom för att ta för stora ord i sin mun i den här skattefrågan under de månader vi nu har framför oss till valdagen. Det politiska anseendet kan ju betyda en del. Även om det kanske delvis blir en upprepning av vad Kjell-Olof Feldt i vissa stycken har sagt, vill jag erinra om att Hans Gustafsson har ställt några direkta och, som det har sagts i dag, raka frågor, bl.a. till det moderata partiet. Ämnar ni efter en eventuell borgerlig valframgång acceptera den skattereform som vi nu talar om inkl. avdragsbegränsning, inkl. begränsad indexuppräkning och inkl. finansiering med arbetsgivaravgifter, som ni nu med stor energi förtalar och bekämpar — och tyvärr väl kommer att fortsätta med några månader framöver? Det är inga detaljer det är fråga om, det är de avgörande tunga frågorna i hela skatteproblemet. Hans Gustafsson fortsätter i artikeln: Skall vi än en gång få uppleva en valrörelse där moderaterna försöker skrämma vettet ur villaägarna med sin grovt demagogiska propaganda bara för att efter valet diskret acceptera den skattereform som eljest framstod såsom ett oöverstigligt hinder för samverkan? Även i sistlidna valrörelse spelade villaägarna sin roll i valdebatten. Det framgick av Gösta Bohmans anförande i dag att de skall få något av samma roll även i fortsättningen. Vidhåller ni er förhoppning, säger Hans Gustafsson, om att mittenpartierna skall svika sitt ord och efter valet verka för en helt annan skattepolitik än den som ni begärt väljarnas förtroende för? Hur ställer sig moderaterna, om mittenpartierna faktiskt menar vad de säger och inte sviker sina utfästelser? Vi har fått besked i dag att det ämnar mittenpartierna inte göra. I den situationen säger Gösta Bohman att det egentligen inte rör någon annan hur moderaterna ställer sig. Han vill förbehålla sig rätten att aggressivt angripa mittenpartierna och reformen. Förmodligen blir det med omvänt tecken, först reformen och i andra hand mittenpartierna. Han vill till varje pris hålla öppet för en eventuell samverkan om den situationen skulle föreligga. Det blir en ekvilibristik som kommer att kräva Gösta Bohmans alla verbala utförsgåvor för att han skall klara av det. Frågan är inte likgiltig för de svenska väljarna, herr talman, för när man går till ett val köper man inte grisen i säcken. Man vill ha reda på vilken politik en tilltänkt regering kommer att stå för och hur det kommer att bli med den utomordentligt viktiga fråga som skattepolitiken är. Framför allt är den satt i centrum på ett alldeles särskilt sätt just nu. Herr talman! Jag lovade att försöka begränsa mig till tio minuter, och jag är i stort sett färdig med detta utomordentligt nedkortade inlägg. Jag vill emellertid göra en reflexion till. När jag lyssnade till herr Bohman tyckte jag att hans allmänna tal präglades av ett upprörande främlingskap för utvecklingen under den tid det gamla fattiga Sverige uppnådde ett rimligt välstånd. Jag kan göra undantag för de senaste sex åren, då har situationen varit annorlunda. Här har skatterna spelat sin utomordentliga roll för att finansiera trygghetens utbyggnad för de små i samhället, som vi kan hänvisa till. Det finns industriländer ute i världen som arbetar med låg skatt och räknar med att det under alla förhållanden är det viktigaste. Omsorgen om medborgarna får gå i andra hand. Vi har en annan uppfattning. Just nu har världens rikaste land, USA, där de kraftiga skattesänkningarna står i den politiska debattens förgrund, tio miljoner arbetslösa människor som är hänvisade till att stå med en skål i en kö i förhoppningen att få den fylld med något slags soppa så att de kan uppehålla livet. Så är situationen, herr talman. Man kan inte frigöra skattepolitiken till en isolerad problemställning. Man skall se den i samband med tryggheten och trygghetens finansiering, och det har varit socialdemokratins grundläggande linje i denna fråga.

Herr talman! Gunnar Sträng har beklagat sig litet över att det inte finns några stora kanoner inne i kammaren som kan diskutera med honom, så jag begärde ordet, även om jag inser att jag har mycket begränsade förutsättningar att delta i det veteranrally som Gunnar Sträng tydligen hade bespetsat sig på. Jag skall ta upp en sakfråga, som har skymtat fram i debatten och som har anförts som ett försvar för den här skattereformens nödvändighet. Jag avser påståendet att höga marginalskatter driver på inflationen och att de därför måste sänkas. Om jag har förstått saken rätt är tanken bakom detta att höga marginalskatter skulle medföra en tendens från fackföreningsrörelsen att vilja driva fram högre lönepåslag än annars för att på det sättet kompensera sig för marginalskatteeffekterna. Jag hoppas att jag har uppfattat den tankegången rätt. — Om det är vad man från socialdemokratiskt håll och från mittpartihåll framför som ett argument för skattereformen, vill jag ifrågasätta det, och jag vill göra det på följande grunder. Till att börja med är det uppenbart att reallönerna har sänkts kraftigt på senare år, dvs. fackföreningsrörelsens lönekrav har i själva verket inte alls varit överdrivna utan de har varit mycket måttfulla och försiktiga, och man har fått gehör bara för en del av sina krav. Det tyder på att löntagarna inte alls har reagerat på de påstått höga marginalskatterna på det sätt som skattereformens förespråkare gör gällande att de skulle ha gjort. Det betyder samtidigt att den faktiska nominella löneökning som har förekommit i dessa mycket magra uppgörelser med sänkta reallöner har legat betydligt under prisnivåns samtidiga ökning. Då måste jag fråga: Hur kan de då ha drivit på inflationen så förskräckligt? De måste i själva verket vara. en relativt obetydlig del i orsakssammanhanget bakom den höga inflationen. Är det inte så, Gunnar Sträng, att en rad andra faktorer har spelat en mycket mer avgörande roll för inflationen och att det inte alls är fråga om lönerna? Här har vi exempelvis tendensen till monopolistisk prissättning, som i en rad undersökningar har visat sig ha tilltagit — dvs. företagen sänker inte sina priser i lågkonjunktur utan försöker hålla dem höga eller t.o.m. höja dem. Sedan har vi den våldsamma räntehöjningen under senare år, som är ett oerhört belastande moment i sammanhanget och som naturligtvis också driver på inflationen. Slutligen har vi det starkt ökande spekulativa inslaget i hela ekonomin, som naturligtvis delvis har med räntorna att göra, eftersom räntorna för över pengar till finanskapitalet från det produktiva kapitalet och ökar möjligheterna att spekulera. Är det inte snarare dessa förhållanden som orsakar inflationen, och skall vi inte sluta försvara skattereformen med att skylla på löntagarnas benägenhet att begära för mycket?
Herr talman! Gunnar Sträng beklagade att Gösta Bohman inte längre är kvar i kammaren. Det gör Gösta Bohman också i högsta grad, men han var tvungen att kvitta ut sig kl. 17 för att hålla ett föredrag. Beklagligtvis påbörjades behandlingen av skatteutskottets betänkande en och en halv timme senare än beräknat, och detta är orsaken till att debatten försenades.
Herr talman! Det skall bli en mycket kort replik. Jag utgår från att Jörn Svensson hade skrivit sin replik innan han lyssnade till mig. Han kunde inte gärna av mitt inlägg få intrycket att jag ville framhålla löneutvecklingen och lönerörelserna som något slags drivkraft för inflationen. Jag inskränkte mig till att hänvisa till att bakom den här uppgörelsen står socialdemokratiska partiet och ledningen för Landsorganisationen och TCO. Den samstämmiga slutsatsen har man kommit fram till efter nogsamt övervägande av fördelar och nackdelar i reformen. Man har ändå ansett att reformen gav övervägande fördelar och har sanktionerat den.

Herr talman! Jag hade inte alls skrivit någon replik, utan mitt genmäle var uteslutande ett spontant svar till herr Sträng i den nödsituation som han befann sig i när han inte hade någon att diskutera med och beklagade sig över det. Beträffande frågan om marginalskatterna har det från skattereformens försvarare framställts som ett väsentligt argument för reformen att man därmed skulle motverka den inflation som man menar skulle bli följden av fackföreningsrörelsens påstådda benägenhet att vilja överkompensera sig, eller kompensera sig för marginalskatteeffekterna. Det vore intressant om Gunnar Sträng som gammal praktisk ekonom och erfaren man på området kunde kommentera detta. Är det rimligt att göra ett sådant påstående mot bakgrund av de kända fakta som går ut på att reallönerna har sänkts? Benägenheten och förmågan från fackföreningsrörelsen att dra på med ett sådant kompensationstänkande har faktiskt varit mycket reducerad. Är det inte så att inflationen i allt väsentligt beror på helt andra ting? Jag kan förstå om borgerliga talare, mittenpartiernas förespråkare av reformen, vill ha det därhän. Det vore intressant att få veta vad socialdemokratin som parti och dess talesmän står i denna fråga. Löneökningen har inte varit särskilt spektakulär. Man kan ifrågasätta den här typen av resonemang på ett annat sätt och inte bara utifrån de synpunkter som jag har gjort hittills. Om vi för resonemangets skull antar att marginalskatteeffekterna skulle vara så besvärande av det här skälet, är det då fördelningspolitiskt riktigt att försöka sänka marginalskatteeffekterna genom att ge sig på resterna av den progressiva statsskatten? Man kan i så fall lika väl uppnå en återhållande verkan gentemot fackföreningsrörelsens krav genom att sänka eller avskaffa sådana skatter som väldigt mycket belastar de breda lagren, exempelvis momsen på livsmedel. Man kan också ha ett alternativ till den nuvarande skatteöverenskommelsen och åstadkomma samma effekt genom att omfördela skattebördan så att mer av kapitalet och spekulationen drogsin och fick betala. Jag undrar hur ni över huvud taget ser på det, om det verkligen är en huvudtes hos socialdemokratins ekonomer och politiska ledare att marginalskatteeffekten — marginalskatterna — har haft den här verkan på fackföreningsrörelsens beteende, och att detta skulle ha varit en väsentlig drivkraft bakom inflationen. Det har Kjell-Olof Feldt sagt här klart och tydligt, så det kan han nog inte komma ifrån.
Herr talman! Jag skulle vilja varna Jörn Svensson för att släppa loss sin spontanitet, eftersom den vid detta tillfälle är totalt malplacerad. Han står och slår in inte bara öppna dörrar, utan dörrar som över huvud taget inte har visar sig i sinnevärlden — i varje fall inte i mitt inlägg. Jag har inte tagit upp diskussionen om inflationen. Jag hade tänkt ta upp den i mitt ursprungliga inledningsanförande, men eftersom tiden inte medgav det fick jag hoppa över detta. Jag hoppas få tillfälle att komma tillbaka till det längre fram. Men jag har också lovat herr talmannen att försöka begränsa mitt inlägg för att vi skall hinna med en votering före kl. 18.00.